Fru talman! Det händer i mörkare stunder att jag för mig själv ställer frågan om inte vi som dagligen sysslar med politik — som yrke — övervärderar betydelsen av mycket som sägs — eller förtigs — i riksdag och regering. Vi vill Nr 148 gärna tro att allt vi tycker, tänker, talar och skriver går fram till och har ST ö Onsdagen den betydelse för alla. Så är det naturligtvis inte. Men oavsett om det går fram till 22 maj 1985 alla har ändå vissa saker stor betydelse för alla, det handlar om principer. Principerna måste vi hålla på även i s.k. affärer när vi granskar dem i Granskning av konstitutionsutskottet. statsrådens tjänste En av de viktigaste principerna vi är satta att värna om är tryckfriheten, som hör till våra grundläggande frioch rättigheter och gäller friheten att i tal och skrift meddela upplysningar och uttrycka tankar och åsikter. Den : : ; : : E Visst uttalan friheten innebär att myndigheter inte får angripa någon för hans åsikter annat statsrädsbi E av ER A , ä eredän inför domstol. Och för att någon skall kunna fällas av domstol krävs det ningen < som bekant att han ägnat sig åt mycket allvarliga saker som högförräderi, uppror och annat otäckt. Traditionen har dessutom medfört att regeringen inte heller recenserar böcker eller tryckta skrifter, än mindre fördömer innehållet. Men, fru talman, regeringen Palme kan i all sin handlingskraft, som man så gärna talar om, inte låta bli att fördöma böcker, vilket är precis vad som skedde när statssekreterare Larsson efter samråd med statsministern gick ut och om Charlie Nordbloms bok sade: ”I boken riktas nu anklagelser mot praktiskt taget en hel ambassad. Detta är allvarligt”. Fru talman, jag har under utskottets överläggningar sagt att jag kan ha förståelse för att regeringen under de omständigheter som rådde fann det värt — och det kunde finnas vissa skäl — att göra ett uttalande. Vissa svar av en säpotjänsteman i en TV-intervju hade tydligen missuppfattats eller kunnat missuppfattas och kunde därför leda till krav på ingripande av något slag från regeringen. Om det inte fanns skäl för sådant ingripande kunde möjligen det behöva förklaras. Men då skulle det i så fall ha varit fråga om en dementi, eller förklaring av vad säpo egentligen sagt. Därav följer absolut inte att det är ursäktligt att göra ett så rent klantigt uttalande och göra en värdering av boken. Det låg, fru talman, en hel del i vad statssekreterare Larsson sade inför utskottet. ”Vi har varken resurser eller anledning att kommentera böcker.” Jag kan hålla med statssekreterare Larsson om att han inte har någon anledning att kommentera böcker. Men då är det ganska illa att han använder de få resurser han har till att faktiskt göra det och angripa en boks innehåll. Hela den här historien var bedrövlig från början. Den blev inte bättre av att statsministern sedan vid utskottsutfrågningen vid flera tillfällen blankt förnekade att Larsson uttalat sig om boken. Det kan bara finnas två orsaker till det. Antingen har statsministern inte själv läst uttalandet som gjordes på regeringens vägnar eller också försökte han medvetet slå blå dunster i ögonen på konstitutionsutskottets ledamöter. Båda möjligheterna är precis lika allvarliga. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation 5.

Fru talman! Jag är verkligen oroad över det hyckleri som präglar de tre oppositionsföreträdarnas yttranden i den här frågan, och jag känner en viss indignation mot det sätt på vilket man lägger upp kritiken i det här ärendet. Varför gör jag det? Om det sker en granskning skall vi väl också försöka ta intryck av de upplysningar som vi får under utfrågningar och genom de handlingar som vi blir delgivna. Här har man nästan helt undvikit att diskutera de viktiga förhållanden som kommit fram under granskningen och som enligt min uppfattning lämnar en rimlig förklaring till att statssekreterare Ulf Larsson gjorde ett uttalande på regeringens vägnar. Bakgrunden är ett uttalande vid en intervju i TV-programmet Rapport den 22 oktober 1984. En tjänsteman vid säpo besvarade då frågor om riktigheten i de uppgifter som lämnats i Charlie Nordbloms bok Industrispionage. Enligt den boken skulle ett betydande antal personer verksamma inom den sovjetiska ambassaden ägna sig åt olika former av spioneri. Inför utskottet har Ulf Larsson förklarat att syftet med de åtgärder som vidtogs med anledning av intervjun var att bringa klarhet i uttalandet, eftersom detta uttalande hade tolkats som en verifiering av bokens uppgifter. Man blev i regeringskansliet övertygad om att det behövdes ett klargörande uttalande sedan man haft överläggningar med chefen för säkerhetspolisen, med statssekreteraren i justitiedepartementet och med kabinettssekreteraren i utrikesdepartementet. Det var efter detta sammanträde då dessa frågor behandlades som den här kommunikén utformades. Kommunikéns slutmening innehåller det väsentliga som man borde säga, nämligen att uppgifterna inte bekräftas av den behöriga svenska myndigheten. Regeringen hade alltså fått förfrågningar med anledning av att en säpotjänsteman hade verifierat dessa uppgifter. Man måste då göra ett uttalande eftersom även säpochefen ansåg att man inte hade möjligheter att säga att uppgifterna om att det fanns spioner på den sovjetiska ambassaden var riktiga. Hade myndigheten kunnat verifiera uppgifterna hade det varit regeringens skyldighet att utvisa de utpekade diplomaterna. Statsministerns medverkan i detta inskränkte sig till att han gav en klarorder om att ett uttalande skulle göras med just det angivna syftet. Men han såg aldrig uttalandet i dess slutgiltiga skick. Jag tycker att kritiken mot statsministern i detta sammanhang är mycket svårförståelig. Det måste ändå ses som en skydlighet för regeringen att undanröja de oklarheter som har kunnat uppstå. Jag tolkar reservationen och det som Karin Ahrland anförde, dock inte Anders Björcks anförande här, på ett sådant sätt att även reservanterna erkänner behovet av ett uttalande. Då inskränker sig deras kritik till att gälla uttalandets utformning — inte att man gick ut och dementerade att det hos svenska myndigheter fanns uppgifter verifierade om att ca 18 personer på den sovjetiska ambassaden var spioner.

Fru talman! Jag blev ytterst förvånad när jag hörde inledningen till anförandet av utskottets ordförande. Han sade att vi borgerliga ledamöter som har deltagit i denna debatt ägnar oss åt hyckleri när vi diskuterar frågan om statsrådsberedningens uttalande med anledning av Charlie Nordbloms bok. Detta är ytterst anmärkningsvärt. Att utskottets ordförande står här och beskyller ett antal kolleger för hyckleri kan inte få passera obemärkt. Olle Svensson sade vidare — och här kan vi tala om hyckleri — att vi borde försöka ta intryck av utfrågningarna och upplysningarna. Ja, det är sannerligen vad vi borde göra. Men utskottets ordförande har inte tagit något som helst intryck av att statsministern ljög inför utskottet och dessutom betedde sig ovärdigt. Olle Svensson kommenterar det över huvud taget inte. Detta om något är djupt avslöjande när det gäller den roll som utskottets ordförande anser att han och hans parti skall spela vid granskningen. Han kommenterar över huvud taget icke statsministerns uttalande, trots att det icke råder något som helst tvivel om vad som har sagts. Jag vill direkt fråga utskottets ordförande: Anser Olle Svensson att statsministerns uppgift inför konstitutionsutskottet att statssekreterare Larssons uttalande över huvud taget inte handlar om Charlie Nordbloms bok är korrekt? Det måste gå att här i dag, innan vi avslutar denna debattomgång, få ett ja eller ett nej på den frågan. Det finns också anledning att något fundera över varför statsrådsberedningen reagerade på det sätt som den gjorde. Det måste finnas något skäl. Vad sade säpotjänstemannen egentligen i TV? Går man till utskriften av TV-framträdandet finner man att reportern frågade: Är det riktigt det som står i boken, alla de här uppgifterna i boken? Då sade säpotjänstemannen bara: ”Jai princip kan man säga att det är riktigt. Den företeelse som beskrivs där är en verklighet som vi har att arbeta med.” Det var allt som sades. Detta föranledde enligt statsministern — men vi har alltså konstaterat att han ljuger — att säpochefen, kabinettssekreteraren och statssekreteraren i justitiedepartementet sammanträdde med statssekreteraren i statsrådsberedningen, som sammanställde ett uttalande som statsministern sedan godkände. Man undrar vad som egentligen ligger bakom. Man blir än mer förvånad över statsministerns uppgifter inför konstitutionsutskottet. Han talade där om de 18 personer som namnges i boken. I själva verket namnges i boken 33 personer. Jag förstår inte riktigt var statsministern får siffran 18 personer från. Är det någon form av freudiansk ”slip”? Jag vill avsluta, fru talman, med en direkt fråga till utskottets ordförande: Är, enligt Olle Svenssons mening, statsministerns uppgifter inför utskottet att statssekreterare Larsson uttalande icke handlar om Charlie Nordbloms bok korrekta eller inte?

Fru talman! Också jag reagerade när utskottets ordförande anklagade oss för hyckleri. Att Olle Svensson viftar vilt omkring sig och använder det höga tonläge som Yngve Nyquist nyligen förmanade oss att inte använda måste vara ett utslag av att utskottets ordförande känner sig oerhört hårt trängd och vet att det är en hopplös sak som han försvarar. Den version av vad som har förevarit som jag gav i mitt anförande är, Olle Svensson, helt korrekt. Ingen behöver tro på mig när jag säger detta, för det är bara att slå upp handlingarna i konstitutionsutskottets betänkande och läsa själv. Det är det enklaste sättet att kolla vem som har rätt och vem som har fel idet här ärendet. Olle Svensson vill väl inte påstå att vi har tagit in förfalskade handlingar i konstitutionsutskottets betänkande? Vi är väl ense om att det som står i handlingarna där är korrekt? Det är helt enkelt så att uttalandet riktar sig mot boken. Det riktar sig inte mot säpo. Jag tar inte upp någon diskussion om huruvida det kan ha varit berättigat eller ej, eftersom detta förhållande inte varit föremål för granskning från utskottets sida. Granskningen gäller regeringens uttalande mot en i Sverige utgiven bok och vilka konsekvenser detta kan få. Jag skulle vilja fråga Olle Svensson: Vad skall regeringen göra nästa gång det utges en mot något land kritisk bok och detta lands ambassad börjar morra? Skall regeringen då återigen rusa ut och säga: Det som står i den här boken är inte korrekt. Det här är en väldigt farlig väg att gå, vilket jag tog upp redan i mitt inledningsanförande. Det ger påtryckarmakter trumf på hand. Och det är fullständigt onödigt, eftersom vi i vårt land har den utomordentliga ordningen att regeringen bara kan säga: Ja ja, det skrivs så mycket, men enligt den svenska tryckfrihetsförordningen får vi inte ingripa mot vad som skrivs, så det får stå för författarnas räkning. Regeringen behöver alltså över huvud taget inte ta ställning till vad som står i olika böcker. Man kan bara visa kalken ifrån sig. Den fråga som har ställts till Olle Svensson är naturligtvis mycket viktig. Den kan vara ett test på det tal om hyckleri som han själv vill utveckla. Talade Palme sanning i utskottet eller gjorde han det inte?

Fru talman! Det är litet märkligt, men i dag får jag gång på gång höra Olle Svensson säga saker och ting som jag faktiskt är ganska övertygad om att han inte riktigt menar. Jag tror inte att Olle Svensson menar att någon av oss är hycklare. Det är dessutom litet förvånande att Olle Svensson börjar använda den typen av argument i debatten. Vi brukar försöka avhålla oss från att ta till sådana argument — det finns tillräckligt många andra här i riksdagen och också i regeringen som gör det. Olle Svensson säger att vi inte har hållit oss till fakta. Men det är ju fakta, nämligen uttalandet, som har gjort att ärendet blivit anmält till konstitutionsutskottet. Det är inte fråga om någonting som vi bara har läst i tidningarna. Det finns ett uttalande, och vi har läst det. Vi har läst det på vårt sätt, och vi kan icke förstå annat än att det är en kommentar som Ulf Larsson har gjort om uppgifter i en bok. Vi fick också höra att statsministern har medverkat när det gäller syftet bakom uttalandet, men att han aldrig såg det skrivna uttalandet. Det är mycket möjligt att det gick till på det sättet, men det ursäktar faktiskt inte statsministern. Ännu mindre ursäktar det honom att han i konstitutionsutskottet faktiskt lämnar uppgifter som ger intrycket att han inte sett uttalandet, vilket jag var inne på i slutet av mitt tidigare anförande. Statsministerns agerande på den punkten tycker jag är allvarligt. Hela den här historien har blivit till två ärenden. Alldeles för ofta händer just detta. Den nu aktuella frågan anmäldes till utskottet därför att en statssekreterare hade recenserat en bok. Vi har tyvärr fått lov att ägna en hel del tid åt vad som hände när statsministern sedan förnekade att statssekreteraren sagt det som vi alla har papper på.

Fru talman! Jag brukar inte ta till alltför stora ord, men jag måste säga att jag är ganska upprörd över er uppläggning av den här debatten. Låt mig få förklara varför. Min upprördhet beror på att ni ägnar er åt ordrytteri. Det är ju inget tvivel om att granskningen har visat att uttalandet från den 24 oktober har ett samband med TV-programmet Rapport den 22 oktober. Uttalandet var alltså avsett att dementera uppgifter som man hade tolkat på det sättet att en svensk myndighet hade bekräftat att det fanns ett stort antal spioner på den sovjetiska ambassaden. Det var med anledning av detta som uttalandet gjordes. Man kan möjligen kritisera utformningen, men det framgår ju klart av det sista stycket i uttalandet att ”uppgifterna i fråga får därför stå för författarens egen räkning. De bekräftas inte heller av den behöriga svenska myndigheten.” När man nu far fram med så starka beskyllningar mot statsministern för att medvetet ha vilselett utskottet och farit ut med lögner, bör man inte då stå på ganska säker grund? Det är väl en rätt så allvarlig anklagelse att rikta mot statsministern i ett land? Vad sade då statsministern? Det refererade ni inte, utan ni återgav bara rumphuggna citat. Statsministern sade följande: ”Det utges i landet en massa böcker, intressanta och ointressanta, sannfärdiga och lögnaktiga. Det är omöjligt för regeringen att uttala sig om alla dessa böcker. Vi har heller ingen sådan ambition, och det vore tveksamt från yttrandefrihetssynpunkt.” Denna principiella inställning refereras inte av Bertil Fiskejö, utan han påstår att statsministern och regeringen har precis motsatt inställning och att detta har bevisats. Sedan säger statsministern: ”Charlie Nordbloms bok om sovjetspionage har inte regeringen haft anledning att uttala sig om. Däremot: när en representant för SÄPO sade att uppgifterna var riktiga, blev det en fråga för regeringen.” Självfallet blev då också boken, eftersom den var utgångspunkten för den här intervjun, en fråga för regeringen. Statsministern sade vidare: ”Då måste vi kontrollera uppgiften, för om företrädaren för SÄPO hade rätt måste åtgärder vidtas mot de 18 namngivna diplomaterna, t.ex. utvisning. Om denna företrädare för SÄPO hade fel och inte hade någon bevisning på denna punkt ——— måste företrädare för regeringen säga detta.” Statsministern understryker att ”uttalandet gällde uteslutande vad denne företrädare för SÄPO hade sagt i televisionen och gällde inte boken.” Det som man måste gå ut och dementera var självfallet bara de uppgifter i boken som säpotjänstemannen hade verifierat. Statsministern menar att denna distinktion måste göras absolut klar och fortsätter: ”Det räckte inte att SÄPO dementerade sig själv, eftersom frågan omedelbart fördes upp på regeringsnivå.” En hel rad tidningar frågade om regeringen hade för avsikt att utvisa de namngivna diplomaterna. Statsministern tyckte att det då var viktigt att den ämbetsman i kanslihuset som är den främst ansvarige för säkerhetsfrågor yttrade sig. Med tanke på Anders Björcks argumentation här bör man lägga märke till att även säpochefen ansåg att man måste gå ut och göra klart att det inte fanns någonting i säpos dossier som bekräftade att dessa personer på den sovjetiska ambassaden var spioner. Skulle regeringen då, mot säpochefens vilja, ha avstått från att gå ut med ett sådant här korrigerande meddelande? Jag vidhåller: Ni har missat väldigt många viktiga punkter i granskningen. Om jag är vänlig kan jag säga att ni har läst mycket slarvigt, och ni har dragit felaktiga slutsatser av regeringens syn på yttrandefrihet. Jag förstår inte av vilken anledning ni sprider uppgifter om att regeringen har avsikter att göra inskränkningar i den fria debatten. Några sådana avsikter har aldrig funnits från regeringens sida.

Fru talman! Det har ju redan sagts här att utskottets ordförande kämpar en alldeles hopplös kamp när han försöker förklara — eller säg hellre bortförklara — vad statsministern har sagt. Här behövs, som Karin Ahrland sade, inte något vidare resonemang om vad som faktiskt har förevarit. Det framgår ju utomordentligt klart av statsministerns egna uttalanden vid olika tillfällen. Och det som lästes upp av Olle Svensson bekräftar detta ytterligare. Det finns liksom ingen anledning att ifrågasätta vad som har förevarit. Olle Svensson säger att man måste stå på säker grund när man uttalar sig i den här frågan. Ja, sannerligen — så är det. Men är det någon som står på ett gungfly här, så är det Olle Svensson. Han gör de mest bisarra tolkningar som tänkas kan och försöker komma med bortförklaringar. Vad det handlar om är otvivelaktigt att det gällde ett uttalande om boken och att detta uttalande gjordes därför att man ogillade innehållet i boken. Sedan sägs det att säpochefen inte på något sätt har bekräftat att uppgifterna i boken var riktiga. Detta är icke korrekt. Olle Svensson firade — välförtjänt, hoppas jag — sin 60-årsdag när vi hade säpochefen hos oss. Det fördes inget protokoll — en del av oss förde emellertid minnesanteckningar. Det finns ingen anledning att gå in närmare på vad som sades i det här sammanhanget. Men det är faktiskt inte så att säpo har fritagit dessa 18 diplomater — som Olof Palme säger; i själva verket gällde det 33 namngivna personer. Jag tror, fru talman, att den här debatten inte leder särskilt mycket längre. Men en sak har replikskiftet ändå klargjort: Olof Palme kan säga precis vad han vill, komma med vilka felaktiga påståenden som helst, uttrycka sig precis som det lyster honom — utan att detta föranleder någon reaktion från konstitutionsutskottets ordförande. Och man är frestad att säga: Kom inte med några ytterligare förklaringar, Olle Svensson, det blir bara värre!
Fru talman! Ibland har man lust att avsluta en debatt inte med hänsyn till sig själv och inte ens av hänsyn till den lyssnande publiken utan av hänsyn till debattmotståndaren. Jag är i ett sådant läge nu. Jag beklagar djupt att Olle Svensson har tillåtit sig att använda de överord som han grep till mot oss andra i utskottet. Det är inte trevligt. Och jag beklagar också att Olle Svensson inte kan inse, att när vi debatterar en sak, så måste vi utgå från vad som faktiskt är publicerat i de handlingar som vi citerar. Det har vi gjort, det har jag gjort, och jag upprepar än en gång: Uttalandet riktar sig mot boken, det riktar sig icke emot säpo. Jag har inte diskuterat säpos handlande eller huruvida det hade varit befogat med något uttalande mot säpo. Men jag tycker det är utomordentligt olyckligt att en svensk regering går ut och officiellt betygsätter böcker som kommer ut i Sverige. Privat får naturligtvis ett statsråd eller en statssekreterare ha vilken uppfattning vederbörande vill om utkommande böcker. Men som statsorgan skall inte regeringen — och då inte heller dess ledamöter — uttala sig om innehållet i publicerade böcker.
Fru talman! Jag behöver inte tillägga särskilt mycket. Jag vill bara notera att Olle Svensson i sitt senaste inlägg gjorde en liten glidning, när han sade att man möjligen kan kritisera utformningen av uttalandet. Det är bra om detta upprepas i protokollet. Olle Svensson är upprörd och påstår att vi har beskyllt statsministern för att medvetet ha farit med lögner. Jag vill, fru talman, erinra om att jag sade i mitt första inlägg, att antingen har statsministern inte läst det uttalande som gjordes på regeringens vägnar eller också försökte han medvetet slå blå dunster i ögonen på oss. Jag är icke som person i stånd att avgöra vilketdera det var, men det ena tycker jag är lika allvarligt som det andra. Dessutom beklagar jag djupt att det ständigt händer att vi får ert ärende anmält för granskning, och så blir det två ärenden, därför att statsministern kanske inte uttrycker sig så klart eller korrekt som man kunde vänta sig av landets statsminister.

Fru talman! Det har varit en intressant, om också skarp, diskussion om delvis litet komplicerade problem, och den har uppkallat mig att komma med ett par frågor till företrädarna för de borgerliga kritikerna. Tryckfriheten och yttrandefriheten i allmänhet måste ju gälla alla, och det är självklart att förtroendevalda politiker i olika positioner också måste ha sin rätt att uttrycka uppfattningar ifall de i något avseende är angripna eller anklagade för försumlighet i något stycke. Vad en regering eller en annan instans av förtroendevalda — och självfallet också varje administrativ myndighet — inte får göra är att tillämpa någon form av öppen eller dold censur, att utöva påtryckningar eller att efterforska källor — och naturligtvis får man heller inte, såsom tradition och praxis har utbildats i största allmänhet, betygsätta skrifter som ges ut. Men om nu situationen är den att det i en tryckt skrift har förekommit påståenden vilka, med rätt eller orätt, har utgivits såsom fakta och dessa påståenden, om de är riktiga, som konsekvens innebär att regeringen de facto blir anklagad för att inte ha skött sin plikt eller för att ha varit efterlåten gentemot främmande makt, är det en annan sak. Och det är ju så det har varit i detta fall. Om vissa sakpåståenden som debatten här har handlat om skulle ha varit riktiga, borde regeringen ha handlat på ett annat sätt än den faktiskt gjorde. De facto ligger alltså i ett visst avsnitt av den bok som här diskuteras någonting som kan tolkas som en beskyllning för försumlighet. Regeringen kommer så att säga i en tvivelaktig dager. Då är frågan: Är det på något sätt konstitutionellt tvivelaktigt, är det ett hot mot yttrandeoch tryckfrihet, ifall en företrädare för regeringen i ett sådant fall deklarerar vad som är regeringens uppfattning, även om det sker i polemik mot den tryckta skriften i visst avseende? Jag kan inte se att det är något oriktigt, för det handlar ju inte om en polemik i största allmänhet eller någon recension av boken utan endast om uttalande av en åsikt i ett speciellt avseende därför att ett visst avsnitt i boken, om det tolkas på det sätt som författaren vill, innebär en beskyllning för försumlighet: regeringen borde ha handlat på ett annat sätt. Detta måste regeringen rimligtvis få lov att uttala sig om utan att den för den skull gör någonting som är konstitutionellt tvivelaktigt. Det kan ju tänkas att vi i ett skärpt politiskt läge får en flod av skrifter här i landet som sysslar med att ta heder och ära av vissa politiska befattningshavare, som har blivit valda och tillsatta i demokratisk ordning. Rimligtvis måste väl dessa befattningshavare ha någon rätt att värja sig mot sådana påståenden och hävda motsatsen? Jag har svårt att förstå annat än att detta är ett fullständigt rimligt förfarande när man är berörd av sådant. Just det fria meningsutbytet, polemiken, gagnar i längden sakligheten. Det är ju i denna fria diskussion som sakligheten i ett framkastat påstående kan prövas. Jag vill ställa två frågor till de borgerliga företrädarna. För det första: Anser ni att en politiker eller en regering som direkt eller indirekt är berörd av sakpåståenden i en tryckt skrift handlar konstitutionellt tvivelaktigt om den går ut och kommenterar denna del av den tryckta skriften? För det andra vill jag med anledning av ett yttrande som gjordes av Bertil Fiskesjö i en bisats i ett av hans inlägg ställa frågan: Anser ni att Ulf Larssons uttalande är ett uttryck för att regeringen är efterlåten gentemot den sovjetiska ambassaden?

En tjänsteman hade nämligen i ett TV-program uttalat sig på ett sådant sätt att det kunde uppfattas som att man verifierade bokens uppgifter. Jag tycker att det centrala i debatten är att vi är överens om detta. Jag är inte beredd att säga att det tillrättaläggande uttalandet i varje ord var perfekt; det har jag aldrig någonsin hävdat. Däremot har jag hävdat att det var en skyldighet för regeringen att i det här fallet gå ut med ett uttalande, och det gjorde man också.

Däremot har den rätt att göra deklarationer, om den anklagas för försummelse.
Fru talman! Till Olle Svensson apropå den senaste frågan: Jag anser inte att regeringen under alla förhållanden har en skyldighet att gå ut och göra ett tillrättaläggande, men jag anser att det kan vara förklarligt om regeringen finner skäl att göra ett tillrättaläggande, när en myndighet har gjort ett uttalande. Då är det myndighetens uttalande som regeringen skall göra ett tillrättaläggande till. Det gäller alltså myndighetens uttalande, Olle Svensson, inte boken!
Fru talman! Jag måste uppriktigt säga att jag inte riktigt förstod meningen med Jörn Svensson frågor. Han talade om hur viktigt det är med det fria meningsutbytet, polemiken i samhället. Ja, det är ju vakthållningen om det fria meningsutbytet, om möjligheten till polemik i samhället som det är fråga om. Vad jag har vänt mig mot är att regeringen såsom statsorgan, som högsta myndighet t.o.m., går ut och stämplar en bok. Det tycker jag icke att regeringen skall göra. Jag hade två viktiga skäl för detta, som jag angav i mitt inledningsanförande. Jag skall bara upprepa det andra skälet: Om regeringen gör detta, så kan man ge främmande makt det intrycket att det hjälper att protestera, att regeringen rycker ut och säger ifrån om man publicerar för vårt land negativa saker. Jag vill inte påstå att vi är på väg mot något sådant. Dess bättre är detta hittilldags en enstaka händelse. Inte bara därför att denna händelse är unik, men även därför, är det mycket angeläget att vi tar upp en diskussion kring den. Vi bör göra klart för oss vad som skall gälla i fortsättningen. Jag tror att den här debatten har varit väldigt nyttig. Jag är övertygad om att både regeringens ledamöter och kanslihustjänstemän kommer att tänka sig för mycket noga, innan de beter sig på samma sätt igen. När man upptäckte att man gjort en lapsus hade det korrekta varit att erkänna det, men det gjorde man inte. I stället försökte man svänga sig och säga att uttalandet riktade sig mot säpo, vilket det inte alls gjorde. Det riktade sig faktiskt mot boken. Det hade varit försonande och ursäktligt om regeringen och statsminister Palme hade sagt: Det här var en tabbe. Så skall vi naturligtvis inte göra en annan gång. — Då hade i varje fall inte jag gjort någon större affär av detta.

Fru talman! Jag vet inte om Bertil Fiskesjö och jag har förstått varandra rätt. Anledningen till att jag har blandat mig i diskussionen är att jag är seriöst intresserad av de resonemang ni för. Jag vill gärna få några klargörande besked om vad ni egentligen är ute efter. Låt mig fråga: Om ett påstående förekommer i en tryckt skrift som ges ut i Sverige och detta påstående påtagligen berör regeringens handlande, har då regeringen, som en grupp av politiskt förtroendevalda, rätt att försvara sig mot det påstående som den anser vara falskt? Är det i själva verket gynnsamt för den fria debatten att regeringen gör på det sättet? Eller är det något konstitutionellt fel i om regeringen försöker värja sig för påståenden som framförts i en tryckt skrift och som den inte instämmer i? Kan man beskylla en regering för att, som i detta fall, vara efterlåten eller skapa ett intryck av att vara efterlåten mot en främmande ambassad om den har en annan sakuppfattning om ett visst förhållande på denna ambassad än vad som framförs i den tryckta skriften? Ni försöker ju antyda att det här handlar om ett otillbörligt hänsynstagande till fftämmande makt.

Fru talman! Får jag först peka på att medan Jörn Svensson helt korrekt refererar till statssekreterare Ulf Larsson som politiker, använder statsminister Palme konsekvent, i alla de sammanhang där denna fråga har berörts, beteckningen ”en oförvitlig svensk ämbetsman” om Ulf Larsson. Det var nog mycket länge sedan han var ämbetsman — om han är oförvitlig vet jag inte. Innan han blev statssekreterare har han varit ett antal år på det socialdemokratiska utredningskansliet och därefter statssekreterare i den föregående socialdemokratiska administrationen. Men i Palmes ögon är han hela tiden ”en oförvitlig svensk ämbetsman”. Får jag också peka på att det, oavsett hur vi uppfattar effekterna av detta uttalande, finns några som har uppfattat det på ett alldeles speciellt sätt, och det är den sovjetiska ambassaden. Den sovjetiske pressattachén gick ut och tackade den svenska regeringen för att dess representant hade klargjort att boken byggde på lögner. När man på visst håll uppfattar uttalandet på det sättet är det självklart att det finns anledning att dra öronen åt sig.
Fru talman! Jag har inte sagt att regeringen har varit eftergiven mot Sovjet. Jag har över huvud taget inte fört diskussionen i de termerna. Vad jag har sagt är att det kan finnas risk för att ffämmande makt uppfattar det så att det kan löna sig med påtryckningar på den svenska regeringen om det i vårt land kommer ut böcker som är kritiska mot främmande makt. Det är en av anledningarna till att jag har kritiserat detta uttalande. Jag förstår inte varför man skall behöva göra denna fråga så komplicerad. Det enklaste är att göra precis så som jag sade tidigare, nämligen att regeringen rycker på axlarna och säger att det skrivs så mycket i detta land, att vi har tryckfrihet, att regeringen inte tar ansvar för det som skrivs och att den inte har någon rätt att gå in och stoppa någonting på bokmarknaden. Då skulle regeringen vara fri från alla bekymmer — den behöver inte ängsligt bevaka vad som skrivs och behöver över huvud taget inte ge sig in i denna typ av debatt. En svensk regering har av tradition en utmärkt situation — den utnyttjades under andra världskriget när Hitler och hans hejdukar utgjorde ett stort hot. Jag har mycket svårt att förstå varför regeringen inte bara använder sig av denna utmärkta situation.
Fru talman! Jag ber om ursäkt, men jag måste nog säga till Bertil Fiskesjö att det rimligtvis inte var av hänsyn till den sovjetiska ambassaden som regeringen gjorde uttalandet. Utgångspunkten var ju den att regeringen själv hade anledning att känna sig. angripen för viss försumlighet — enligt ett påstående i boken — och därför, för egen skull, ingick i en viss polemik mot ett visst avsnitt i boken. Det var inte å Sovjetregeringens vägnar som regeringen blandade sig i en offentlig debatt, utan å sina egna vägnar. Frågan är då om regeringen hade ett legitimt skäl att komma med ett genmäle. Hade regeringen det, begick den ju inte något konstitutionellt fel. Skall man tolka lagen så, att regeringen över huvud taget inte i någon situation bör kommentera för sig själv ogynnsamma påståenden i böcker — och alltså skall vara berövad genmälesrätten — är det naturligtvis ett konstitutionellt brott. Men detta tror jag är en orimlig ståndpunkt. Slutligen till Anders Björck. Vi kan lämna därhän hur folk på Sovjetambassaden övertolkar regeringens påståenden. Det var ju inte detta som det handlade om, utan regeringen hade en viss anledning att tala i egen sak. Vi har tyckt att det var legitimt att regeringen gjorde detta, varför vi inte har velat rikta någon anmärkning mot regeringen. Jag erkänner emellertid att det här är en materia som man skall behandla med stor återhållsamhet och försiktighet, eftersom det hela delvis är förenat med åtskilliga rättsliga komplikationer. Detta är också anledningen till att jag har ställt mina frågor.
Sedan de under avsnittet Visst uttalande av statsrådsberedningen anmälda talarna nu haft ordet övergår kammaren till att debattera avsnitt 12 d: Beslut beträffande ledamotskap i UD:s antagningsnämnd.

Fru talman! Utrikesdepartementets antagningsnämnd har till uppgift att bland många sökande utvälja dem som bedöms ha de bästa förutsättningarna att bli Sveriges företrädare i ffrämmande länder, att bli förhandlare och diplomater i utrikesdepartementets tjänst. De utvalda skall så småningom lojalt verkställa svensk utrikespolitik, fastlagd av riksdagen. Antagningsnämndens ledamöter skall bedöma de sökandes allmänna egenskaper och personliga förutsättningar att bli skickliga diplomater. Varken de som prövar aspiranterna eller kandidaterna skall under antagningsprocessen utöva någon formell exercis eller ha husförhör i vad som är officiell svensk utrikespolitik. Bankdirektören Hugo Lindgren förordnades till ledamot av denna nämnd första gången 1977. Han omförordnades 1983. Redan 1984, året därpå och långt innan hans treåriga mandattid löpte ut, entledigades Hugo Lindgren på egen begäran efter samtal med utrikesminister Bodström. Vad kunde ha skett under året? Jo, Hugo Lindgren skrev en artikel i en morgontidning, vilken artikel innehöll vissa kritiska synpunkter på Sveriges politik gentemot Chile. Att döma av ett genmäle i tidningen hade statsrådet Bodström både oroats och retats av artikeln. Kort därefter kom samtalet och sedan entledigandet. Det är svårt att dra någon annan slutsats än att den för utrikesministern misshagliga artikeln var orsaken till att Hugo Lindgren ansågs olämplig för uppdraget att vara ledamot i antagningsnämnden. Det är skrämmande, fru talman, att den Bodströmska bannbullan fått drabba en som har velat bredda den svenska debatten och som har utnyttjat sina demokratiska rättigheter. Bankdirektör Hugo Lindgren representerade näringslivet. Han har i många år verkat i en företagsgrupp, vars ledning är känd och respekterad för bl.a. sin förmåga att finna goda medarbetare till ansvarsfulla befattningar. Hugo Lindgren var således mycket väl lämpad för just detta uppdrag. Men för utrikesministern var det uppenbarligen viktigare att ha lydiga, icke ifrågasättande nämndledamöter än kompetenta, självständigt tänkande ledamöter. Lennart Bodström har inte förnekat att hans agerande påverkats av Lindgrens ”inställning till utrikespolitiken”. Sedan har utrikesministern försökt finna ytterligare argument för sitt agerande. Han har vid förhöret inför konstitutionsutskottet åberopat Lindgrens attityd till golf, till kvinnor och till gångna tiders utrikesdepartement. Må min suck nå protokollet. Optimist och full av människokärlek, som alla politiker, fru talman, har jag sökt en förklaring till statsrådets beteende. Den enda ursäkt jag kommit på kan hämtas ur Lennart Bodströms förflutna. Det är inte otroligt att Lennart Bodström tidigare varit omgiven av servila ja-sägare, enligt order hängivna ett orubbligt aldrig öppet ifrågasatt program. Men så är det inte i Sveriges offentliga förvaltning, så får det inte vara. Befattningshavare av olika slag måste självklart, med hänsyn till den relevanta lojalitetens krav, få bidra till den allmänna debatten med sin faktakunskap och med sina synpunkter. Utveckling och framsteg kräver fri debatt och nya idéer. Det är helt främmande för Sveriges förvaltningstradition, och det strider mot Sveriges grundlagars anda, att skilja en person från ett förtroendeuppdrag därför att han deltagit i den allmänna debatten. Med tanke även på herr Bodströms eventuella framtid i svensk förvaltning, med hänsyn också till andra eventuella tankeförtryckande Bodströmmare, måste det slås fast att utrikesministerns beteende mot Hugo Lindgren förtjänar kritik. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation 6 av Anders Björck m.fl.

Fru talman! En gång arbetade jag som byråkrat i ett mycket gott samarbete med en socialdemokratisk landshövding som hade gjort sin karriär som chefredaktör för en socialdemokratisk dagstidning. Jag minns hur han en gång, när han var väldigt arg över en mot honom eller länsstyrelsen kritisk artikel, sade ungefär som så: Emellanåt finns det inget jag avskyr så som en fri press, och ändå är jag beredd att offra mitt liv för att värna om den. Det även tidigare kända försvaret för pressfriheten måste också gälla envar svensk medborgares yttrandefrihet. Vi är också i princip eniga om att Värna yttrandefriheten, som ett betänkande hette för några år sedan. När vi gör det innebär det att s.k. makthavare måste lära sig att tåla kritik. Det är faktiskt en första förutsättning för att en demokrati skall fungera. Nu hör det dessutom till saken att den artikel av Hugo Lindgren i Svenska Dagbladet som har gett upphov till det ärende som vi debatterar nu i och för sig mest handlar om vad många andra bedömare utomlands anser om Sveriges utrikespolitik. Det är alltså inte ens genomgående Hugo Lindgrens egna åsikter som han har fått sota för, utan mer det förhållandet att han har vågat referera andra. Samtidigt vill jag påstå att det i det här fallet inte spelar någon större roll. Det är klart i ärendet att Lindgrens artikel innehöll kritiska synpunkter på svensk utrikespolitik, kanske framför allt på statsministerns åsikter och ageranden. Det är klart, helt ostridigt, att det var just därför att Lindgren var kritisk och skrev om det som utrikesministern bad honom lämna uppdraget. Det finns ingenting som på något sätt visar att Lindgren skulle ha missskött sig genom att inte ställa upp för tjänstgöring, ställa fel frågor till de sökande eller underkänna någon bara därför att vederbörande hade skägg, bar jeans eller något sådant. Däremot, fru talman, drog utrikesministern vid förhöret i KU fram att det i en tidningsartikel har påståtts att Lindgren är road av golfspel och tycker att kvinnor skall vistas mer i klubbhuset än på banan och att den inställningen tycktes prägla hans uppfattning om kvinnor i utrikesförvaltningen. Den gången litade tydligen Lennart Bodström på pressen. Men, fru talman, när utrikesministern — som var väl medveten om mitt engagemang för jämställdhet och om att det var jag som hade anmält ärendet — drog upp sådana helt obevisade påståenden, som dessutom bara innehöll försåtliga antydningar, blev jag nästan stum av förfäran över hur odiplomatisk en svensk utrikesminister kan vara. För det första gillar jag inte fiske i grumligt vatten. För det andra har jag faktiskt, i motsats till vad utrikesministerns icke namngivna tidningsartikel än må påstå, hört precis motsatsen om Hugo Lindgrens inställning till kvinnliga aspiranter. För det tredje har varken Lennart Bodström eller jag ordentliga bevis för någondera ståndpunkten. För det fjärde: Om det skulle vara så att alla män som tycker att kvinnor skall hålla sig i klubbhuset i stället för på golfbanan skall entledigas från sina uppdrag eller tjänster, skulle regeringen få ägna ett halvår eller ett år till att avsätta ledamöter i styrelser och nämnder. För det femte: Lennart Bodström tycks i varje fall inte i samtalet med Lindgren ha tagit upp någonting annat än Lindgrens inställning till utrikespolitiken. Om man har många anklagelser mot en person, bör man åtminstone låta honom själv höra alla innan man inför andra försvarar sitt handlande med att räkna upp dem. Vi som är reservanter i utskottet kan över huvud taget inte förstå hur majoriteten, dessutom ledd av en företrädare för den fria pressen, kan försvara att någon skall — såsom det har skett — bli utsatt för repressalier därför att han har skrivit en tidningsartikel med kritiska åsikter. Både utskottsmajoritetens och utrikesministerns handlande är, som vi skriver, anmärkningsvärt. Och det är egentligen lindrigt uttryckt, fru talman. Jag yrkar bifall till reservation 6.

Fru talman! Jag skall begränsa debatten så mycket som möjligt och inte polemisera mot polemik mot det uttalande som majoritetsutlåtandet inte byggs på. Det görs en rad uttalanden i våra utfrågningar, och vi kan inte rannsaka allt som där sägs. Någon formell anmärkning har inte riktats mot utrikesministern i detta ärende. Både beslutet om förordnande av ifrågavarande ledamot 1983 och entledigandet av honom, på dennes begäran, den 21 december 1984, har meddelats enligt förordning med instruktioner för utrikesdepartementets antagningsnämnd. Vi diskuterar här lämplighetsfrågor, om vilken majoritet och reservanter kommit till olika slutsatser. Det som uppenbarade den ömsesidiga förtroendekrisen mellan utrikesministern och ledamoten finns dokumenterat i de tidningsartiklar som finns intagna som bilagor till betänkandet. Lindgrens val av röster som han åberopar för sin tes att den svenska utrikespolitiken möts med misstro i utlandet måste tolkas som uttryck för hans egen kritiska bedömning — det förstår givetvis Karin Ahrland. Jag tycker att det är häpnadsväckande att någon kan göra en historieskriv ning om omständigheter vid den lagliga regeringens fall i Chile som går ut på — Nr 148 att förhållandena var så ”kaotiska” att folket till sist och med stor svårighet z SE SRA s ES Onsdagen den fick uppmana militärerna att gripa in. — Det vore, som utrikesministern 22 maj 1985 påpekat, liktydigt med att påstå att Sovjet motvilligt, på folkets uppmaning, invaderat Afghanistan. Granskning av Det framgår också att Lindgren har en mycket låg uppfattning om den statsrådens tjänste utrikesminister som han mottagit förordnande från. I föraktfull ton förklarar han att det är osportsligt av den som skolats av två internationellt så erkända folkrättsexperter som Östen Undén och Sture Petrén — alltså han själv — att ta Beslut beträffande upp en diskussion i folkrätt med herr Bodström, som det står. jedåmots Sc Sammanfattningsvis tycker jag att det är logiskt av Lindgren att söka UD:santa Ar 2 befrielse från ett uppdrag, givet av en regering som för en enligt honom så näfand Ernie undermålig utrikespolitik och av en utrikesminister som han inte har den ringaste respekt för. Varför skall han försätta sig i en sådan lojalitetskonflikt? Om utrikesministerns handläggning säger utskottet att det inte har kunnat finna att utrikesministern skulle ha prioriterat andra kvalifikationer för ledamotskap i nämnden än som finns angivna i instruktionen. Den ersättare som valts från näringslivet har en mer aktuell kunskap om dess synpunkter på aspiranter till UD än Lindgren har. En synpunkt som utskottet dessutom vill framföra med anledning av det inträffade har det kritiska innehållet, att bedömningen av en persons lämplighet för ett förtroendeuppdrag i normalfallet givetvis bör göras i anslutning till ett eventuellt nyeller omförordnande och inte mitt under förordnandeperioden. Utrikesministern borde ha skaffat sig denna kunskap innan han beslöt omförordna den ledamot vi nu diskuterar. Därmed ber jag att få yrka avslag på reservationen.
Fru talman! Mot den här affären, som vi väl kan kalla Lindgrenaffären för att inte provocera Yngve Nyquist, finns det icke ett uns av kritik från utskottets annars så respekterade ordförande eller från hans socialistiska vänner. Han vill tydligen inte reagera mot det faktum att om man skriver en artikel som är kritisk mot någon som tidigare räckt en handen riskerar man repressalier. Konstitutionsutskottet har för mig och jag hoppas för många en position | som gör att man gärna vill följa dess utslag. Här riskerar vi då ett utslag som | innebär att man godkänner repressalier vid uttryck för en uppfattning som inte överensstämmer med makthavarens. Jag tycker att detta är mer än anmärkningsvärt — det är beklagligt.
Fru talman! Jag tycker det var bra att Olle Svensson påminde om att det i majoritetens skrivning framförs i varje fall en viss kritik när man drar fram att prövningen av en persons lämplighet skall göras innan han förordnas. Men jag tycker inte det var bra att också Olle Svensson åberopade Hugo Lindgrens eventuella åsikter i utrikespolitiska frågor, än mindre att han 25 åberopade vad Hugo Lindgren har för uppfattning — om den är låg eller hög— om utrikesministern. Jag är rädd för att Olle Svensson har rätt i att det bl.a. var Hugo Lindgrens uppfattning på den punkten som kom Lennart Bodström att reagera och reagera så skarpt som han gjorde. Det är just det jag haft invändningar emot när jag har sagt att den som är ledamot av en regering måste tåla kritik. Det råder andra villkor i politiken än för den som är ordförande för en större fackförening. Det kan bero på oerfarenhet hos Lennart Bodström att han gjorde som han gjorde, men den bristande erfarenheten har förlett honom att handla tvärtemot tryckfrihetsförordningen och grundlagarna, och det är faktiskt illa. Snälla, rara Olle Svensson! Även Lennart Bodström tog, under utskottsförhöret, upp Afghanistan. Det är nu på det sättet att nästan varje debatt jag har haft här i riksdagen med Lennart Bodström har rört Afghanistan. Det var precis lika odiplomatiskt att använda just det argumentet som att använda påståenden om Lindgrens kvinnosyn. Jag tycker inte att Olle Svensson skall fortsätta den argumenteringen. Vi är fullständigt eniga om att det är ett elände att ryssen sitter i Afghanistan.
Fru talman! Det rör sig här inte om någon repressalieåtgärd.

Jag vill bara upprepa: Hade utrikesministern kunnat göra sig underrättad om dessa förhållanden på ett tidigare stadium, hade det varit det bästa.

Sedan de under avsnittet Beslut beträffande ledamotskap i UD:s antagningsnämnd anmälda talarna haft ordet övergår kammaren till att debattera avsnitt 13 a: Åtgärder för att stödja svensk export allmänt och insatser i u-länder samt avsnitt 13 b: Viss kreditutfästelse m.m. avseende Algeriet.
Fru talman! BPA:s affärer i Algeriet och de märkliga turer som förevarit har ägnats stor uppmärksamhet av konstitutionsutskottet i årets granskning. Det är bra att så har skett. Detta är en affär som företer en rad konstigheter, och det är tillfredsställande att försöken att dölja vissa händelser inte har - Nr 148 Lyckats NE Onsdagen den Enligt utskottsmajoriteten handlar det om två helt skilda saker utan något 22 maj 1985 inbördes samband. Å ena sidan har det folkrörelseägda byggnadsföretaget BPA haft svåra problem med sitt dammbygge i Algeriet, vilket lett till att företaget hotas av konkurs på grund av uteblivna betalningar som en följd av den tvist som förevarit mellan BPA och den algeriska staten. Å andra sidan har den svenska regeringen, efter en hemlighetsfull och märklig handläggning, erbjudit Algeriet en kredit, som beloppsmässigt — vad Åtgärder för ätt avser det s.k. gåvoelementet i krediten — ungefär överensstämmer med den stödja svensk exskuld som Algeriet hade till BPA och som BPA alltså hade svårt att få ut av portallmänt och inden algeriska staten. I denna kreditgivning och i kontakterna med Algeriet satser iu-länder och BPA spelar ett antal personer, t.ex. den svenske Algerietambassadören samt viss kreditut Jean-Christophe Öberg, statssekreterare Carl Johan Åberg och statsminister fästelsem.m. av Olof Palme, en viktig roll. seende Algeriet Utskottsmajoriteten liksom de inblandade har hävdat att det bara är tillfälligheter och att det inte finns något samband mellan dessa två händelser. Det är i så fall, fru talman, ett antal sammanträffanden som utmanar alla rimliga sannolikhetskalkyler. Det finns här inte tid att gå igenom alla turer i denna märkliga affär. I massmedia har också gjorts rejäla genomgångar. Inte minst i tidningen Expressen har presenterats ett unikt material. I utskottets betänkande finns en beskrivning av händelseförloppet. Utifrån denna, som — det vill jag understryka — det råder enighet om, kan ett antal konstateranden göras. 1. BPA:s ledning tog under hösten 1982 direkt kontakt med statsminister Palme för att få hjälp i den tvist som man hade med det algeriska hydraulikministeriet. Frågan togs sedan upp av statsoch utrikesministrarna under den algeriske utrikesministerns besök i Sverige i januari 1983. Redan från början handlades denna fråga på absolut högsta politiska nivå i Sverige, vilket inte torde vara särskilt vanligt när det gäller svenska företag med problem av detta slag. 2. I mitten av oktober 1983 besökte statssekreterare Carl Johan Åberg Alger för att försöka åstadkomma en lösning av BPA:s tvist med de algeriska myndigheterna. Detta resulterade i att man överenskom att ambassadörerna i resp. land skulle försöka åstadkomma någon form av lösning, och de fick i uppdrag att göra detta. Även här, fru talman, kan man konstatera att en hög svensk tjänsteman, en politiskt tillsatt statssekreterare, gör en insats som får betraktas som mindre vanlig. 3. Statsrådsberedningen sände i november 1983 en speciell emissarie, Stefan Noréen, för att informera sig om frågan. Någon skriftlig rapport åstadkom han inte, utan han rapporterade direkt till statsministern. Även här, fru talman, föreligger ett märkligt förhållande. Det är inte särskilt vanligt — ja, det måste betraktas som unikt — att någon från statsrådsberedningen, en av statsministerns närmaste medarbetare, deltar i u arbetet att lösa en ekonomisk tvist av det slag som här förevar. 4. I november 1983 meddelade i en skrivelse den svenske Algerietambassadören Jean-Christophe Öberg de algeriska myndigheterna att den svenska staten ville erbjuda Algeriet en kredit på en miljard kronor med ett gåvoelement på 250 milj.kr. Här, fru talman, är ytterligare en konstig sak. Brevet var behäftat med felaktigheter — man fick från svensk sida göra korrigeringar, sända förklarande brev, för att det inte skulle bli tokigt. Ambassadören Öberg handlade uppenbarligen i mycket stor hast. Han var övertygad om att här gällde det att handla mycket snabbt. Varför? Det följer strax en förklaring. 5. Någon beredning av detta löfte gjordes inte i en s.k. allmän beredning i regeringen och något formellt regeringsbeslut fattades inte. Detta är också märkligt. Här rör det sig om miljardbelopp, med ett gåvoelement på 250 milj.kr. Någon dragning i allmän beredning görs inte. Däremot ger finansministern sitt klartecken. Man tycker, inte minst ur konstitutionell synpunkt, att det vore rimligt, innan regeringen ställer ut den här typen av miljardlöften, att det sker en formellt korrekt beredning. Men det gjorde det alltså inte. 6. Det organ som formellt handlägger frågorna, BITS, fick besked om att krediten enligt regeringens önskan skulle beviljas först vid dess sammanträde den 7 december 1983, alltså efter det att de algeriska myndigheterna hade fått del av erbjudandet, efter det att man hade fattat beslut på svenskt politiskt håll. Även här har man uppenbarligen handlagt ärendet på ett mycket speciellt sätt. Man har gått vid sidan av de ordinarie kanalerna. Man var uppenbarligen rädd för att ärendet annars hade kunnat försenas eller kanske tt.o.m. att det inte hade blivit någon kredit alls. De här sex punkterna är vi helt överens om i utskottets recit. De är alltså odiskutabla. Fru talman! Det har varit svårt att få fram sanningen i detta ärende. Statsministern har t.ex. vägrat att svara på de tio frågor som Expressen ställde till honom förra året och som jag — för att få någon reaktion från regeringen — framställde till statsministern i interpellationens form. Också då vägrade han att svara och lämnade frågan vidare till utrikesministern. Inför utskottet påstår emellertid statsministern att han har svarat på frågorna, vilket är osanning. Också här ljuger alltså statsministern inför utskottet. Utskottsmajoriteten menar att det inte finns något samband mellan kreditgivningen och BPA:s trassliga Algerietaffärer. Detta förtjänar inte tilltro. Hela handläggningen av ärendet tyder på att affären är sjuk. Hade det saknats ett samband, hade ärendet handlagts annorlunda. Det hade inte behövts något hemlighetsmakeri, och statsministern hade då kunnat svara på de frågor som ställts till honom både i massmedia och i riksdagen. Nu måste vi konstatera att det med till visshet gränsande sannolikhet verkligen finns ett samband. De sex punkterna som jag nämnt om handläggningen tyder klart på detta. Det finns ett tidsmässigt samband mellan frågorna. Regeringens kreditlöfte kommer när BPA ber regeringen om hjälp och företagets situation är akut. Det finns ett beloppsmässigt samband. Gåvoelementets storlek stämmer överens med den fordran som BPA hade på den algeriska staten. Det finns ett personmässigt samband. Det är samma personer som förhandlar i de båda affärerna, och det är personer som normalt inte skulle engagera sig i den här typen av frågor. Utskottets borgerliga ledamöter har kommit till slutsatsen att regeringen och i första hand statsministern inte kan undgå kritik för handläggningen av ärendet. Det finns anledning att nämna att också majoriteten inser att själva handläggningen av kreditärendet aktualiserar en översyn av rutinerna när det gäller kreditgivningen i sådana här fall i fortsättningen. I detta ligger ett halvt erkännande att det ligger en hund begraven i ärendet. Men att gräva upp den vågar man sig inte på.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

Fru talman! Just på den här punkten har konstitutionsutskottet gjort en mycket omfattande granskning. Vi har frågat ut totalt åtta personer; det har varit statsråd, det har varit ambassadörer, det har varit generaldirektörer och statssekreterare och jag vet inte allt. Och det har kommit fram mycket av intresse vid den här genomgången. Jag vill gärna understryka att vår utrikeshandel, framför allt vår export, är av största betydelse för vårt land, speciellt för industrisysselsättningen. Exporten främjas på olika sätt, med flera instrument och under medverkan av olika myndigheter. Vi har Sveriges exportråd, som är det centrala organet, och vidare exportkreditnämnden, BITS som sysslar med krediter för u-länder och AB Svensk Exportkredit. Slutligen har vi utrikesdepartementet med dess ambassader. Låt mig understryka att vi här dock är ense, regeringsföreträdare och opposition. Det är självklart att svenska ambassader skall hjälpa inte bara enskilda svenska medborgare när de är i nöd, utan också svenska företag när de är i nöd. Det kan vara enskilda företag, det kan vara statliga företag och det kan vara folkrörelseägda företag, som i det här fallet BPA. Utskottets genomgång av exportärendena ger emellertid vid handen — det är i alla fall min bedömning — att samordningen inte är god. Det rycks i en massa trådar utan något gott samband. Vi hade ju här exemplet BITS, som ställdes åt sidan genom att regeringen ryckte så intensivt i den tråd som man där tyckte låg närmast till hands. Granskningen har också visat att vissa utlandsmarknader är osunda. Vissa länder, och dit hör Algeriet, kräver både gåvor och räntesubventioner för att vi skall få göra affärer, och det är faktiskt tvivelaktigt om vårt land skall lägga ut så mycket pengar enbart i glädjen att få göra affärer. Totalt sett för folkhushållet är det inte så säkert att det blir någon vinst. Många drar i samma tråd, och det är inget nytt. Vi har under den senaste treårsperioden fått uppleva utvecklingen av ett dubbelkommando på det utrikespolitiska området. Statsrådsberedningen har mer och mer utvecklats från att ha samordnande uppgifter till att nu tydligen få direkt operativa uppgifter. Jag vill här, liksom Anders Björck, stanna något vid den roll som departementssekreteraren Noréen spelade i denna fråga. Han hade skickats till Alger med speciella uppdrag helt vid sidan om utrikesdepartementet. Det finns inga dokument som visar vad han gjorde. Det är tecken på de operativa uppgifter som statsrådsberedningen nu börjar ta på sig. En fråga som ställts i sammanhanget är om det finns ett otillbörligt samband mellan BPA-frågan och kreditutfästelserna vid förhandlingarna med Algeriet. Huruvida det har gjorts utfästelser från den svenska regeringens och svenska myndigheters sida att BPA-tvisten med den algeriska staten skulle lösas genom ett gåvoelement på 250 miljoner eller inte lär vi aldrig få något verkligt besked om. Sambandet mellan BPA och de svenska kreditutfästelserna har ihärdigt förnekats av regeringsrepresentanter.

Om detta lär vi heller inte få några säkra besked, för vi kan ju inte kalla in representanter för den algeriska staten till en utfrågning inför KU. Vad vi däremot kan notera som ett faktum är BITS-beslutet den 7 december 1983 om ett gåvoelement på 250 miljoner. Detta har ännu inte utbetalats till de algeriska myndigheterna. Samtidigt är BPA:s ekonomiska tvist med Algeriet ännu inte löst. Kan man undgå att fastna för misstanken att här finns en koppling? Till sist, fru talman! En sak är dock klar.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

Herr talman! En omfattande diskussion och debatt har ägt rum som följd av de ekonomiska svårigheter BPA har haft i samband med sina åtaganden i Algeriet och de ekonomiska utfästelser regeringen tidsmässigt parallellt gjort till detta land. Jag vill understryka att jag finner det tillfredsställande att KU tagit upp just detta ärende till granskning. Det gäller ett företag vars ägare mycket ofta i olika sammanhang klart uttalat sin nära anknytning till socialdemokratiska partiet. Stora grupper av ägare, med eller mot sin vilja, är kollektivt anslutna just till regeringspartiet. Av de utfrågningar som är bifogade till betänkandet framgår det inte, som jag ser det, att regeringsrepresentanterna är fullt medvetna om att det finns ett speciellt behov av att granska just sambandet BPA-regeringen och krediterna mot bakgrund av detta samband. Hearingen med statsministern var i och för sig mycket säregen. Vi har hört det tidigare i dag, varför jag inte skall ta upp den debatten igen. I utfrågningen av statssekreterare Gösta Edgren framgår mycket klart att han är medveten om att detta är en känslig fråga, just med hänsyn till det sambandet. Vad har då granskningen gett för resultat? Jo, representanterna från folkpartiet, moderata samlingspartiet och centern finner skäl att rikta anmärkningar mot regeringen på en rad punkter. De normala formella handlingsrutiner som bör gälla vid handläggningen av ärenden av denna art har frångåtts, och det finns skäl att rikta kritik mot statsministern för detta. Utan regeringsbeslut och utan att ärendet varit handlagt i beredningen för internationellt tekniskt samarbete har Sveriges ambassadör i Algeriet instruerats att på statens vägnar utlova en kreditram på 1 miljard och dessutom gåvor på 250 miljoner. Även om — som Sven-Erik Nordin tidigare sagt här — att det inte går att bevisa ett samband, är det med hänvisning till BPA:s aktiva roll, som framgår av utfrågningarna, värt att konstatera att gåvobeloppet ganska väl överensstämmer med BPA:s fordran i Algeriet. Det är också värt att påpeka att ambassadören i början av handläggningstiden fick missvisande instruktioner om kreditutfästelserna, och att det också har komplicerat handläggningen. Det mottagande landet har ju fått ändrade förutsättningar för de krediter som skall ges. Det förefaller, herr talman, som om kommunikationerna inte fungerat tillfredsställande vare sig inom regeringskansliet eller i fråga om kontakterna med ambassaden. Handläggningen av frågor av den här arten kan ha stor betydelse också för de framtida kontakterna med berört land, och det är angeläget att ta den tid i anspråk som behövs för erforderliga utredningar både hos berörda myndigheter inom landet och hos utlandsmyndigheterna. Herr talman! Den formella handläggningen ger alltså skäl att rikta anmärkning mot regeringen i detta ärende, och jag yrkar bifall till reservation 7.

Herr talman! Jag skall be att få göra en kort deklaration med anledning av vpk:s hållning i denna fråga i konstitutionsutskottet. Det har alltså gjorts gällande att den algeriska staten skulle ha erbjudits visst bistånd för att i gengäld godta fordringar från ett svenskt byggföretag. Vi har tyckt att detta är ytterligare ett exempel på skall vi säga litet ansträngt konstruerade frågeställningar som den borgerliga oppositionen sysslar med. Även jag kan instämma i vad Lars Ernestam sade, att det inte går att bevisa något samband. Beskyller man någon för brott mot en konstitutionell regel eller någonting som har med konstitutionellt gott uppförande att göra, får man förete rimlig grad av bevisning. Någon sådan bevisning finns inte i sammanhanget, menar vi. Man kan inte komma med så vaga ting som att olika saker sammanfaller i tiden. Det ligger i sakens natur att i de svenska officiella utrikesrelationerna är det en otrolig massa ärenden som sammanfaller i tiden. Det är inget bevis på ett samband. Det sker en ständig cirkulation av ärenden och förhandlingar i de mest disparata frågor, utan att det därför finns något samband eller att den ena handläggningen påverkats av den andra. Man kan inte resonera så om man vill skapa någon grund för en kritik eller för ett fördömande av ett visst beteende från regeringens sida. Vi har från vår sida funnit att regeringens sätt att handlägga det hela är normalt med hänsyn till de omständigheter som förelegat. Man måste i sammanhanget beakta att man inte kan bedöma Sveriges relationer och sättet att praktiskt hantera dem med Algeriet på samma sätt som med t.ex. Västtyska förbundsrepubliken eller Frankrike. Algeriet har en annan politisk och administrativ struktur och en annan praxis. Det medför bl.a. att politiskt ansvariga regeringsföreträdare måste kopplas in i fler sammanhang än när man har relationer och kontakter med västeuropeiska länder Detta gäller inte minst i internationella biståndssammanhang, ekonomiska sammanhang, osv. Handeln i Algeriet är inte organiserad på samma sätt som i Sverige, och handelspolitiska ting handläggs där i politiska instanser, vilket inte brukar vara fallet i en rad andra länder. De kreditdiskussioner som det talats om tillkom av en helt oberoende och naturlig anledning — det var mer eller mindre dags för en ny kredit. Regeringens medverkan i de preliminära samtalen, eller förhandlingarna, var en helt naturlig sak och försiggick även för övrigt i normala former. Båda parter har i sammanhanget uppträtt på ett sätt som helt står i motsättning till vad de borde ha gjort om det hade funnits något samband mellan kreditgivningen och önskan att hjälpa BPA med dess fordran på den algeriska staten. För det första var det länge synnerligen oprecist vad för slags kredit och bistånd det skulle bli fråga om, och algerierna gjorde först i ett senare skede klart vad de egentligen var intresserade av. För det andra har Sverige uppenbarligen haft svårt att konkurrera med andra kreditgivarländer som erbjuder förmånligare villkor. Också i detta hänseende skulle beteendet från svensk sida ha varit ett annat om krediten och biståndet haft ett samband med BPA. När det slutligen gäller den s.k. beloppsmässiga överensstämmelsen kan jag av handlingarna inte finna annat än att man menar att det skulle finnas någon indiciebevisning i det faktum att det ena beloppet är ca 160 miljoner och det andra 250 miljoner. Jag har något svårt att finna att den stora skillnaden mellan dessa båda belopp skulle tala för något påtagligt samband som skulle kunna bilda grund för konstitutionella anmärkningar mot en regering. Vi har från vårt partis sida funnit att det är fråga om ett helt begripligt sammanfallande i tid och inte någon konspiration.

Nr 148 Herr talman! I detta betänkande finns det en fyllig redovisning av ji j ä é Onsdagen den regeringens åtgärder för att stödja svensk export, och detta med speciell 22 maj 1985 tonvikt på insatserna i de s.k. statshandelsländerna. Både i promemorior och i stenografiska uppteckningar kan var och en ta del av ett delvis unikt Granskning av material. Vi konstaterar, som Sven-Erik Nordin sade, i enighet att stöd i slalsrådens. tjänste olika former från statens sida har fått en allt större betydelse när det gäller att främja svensk export, inte minst för handel med u-länder och s.k. statshandelsländer. Formerna för regeringens engagemang och det aktiva stöd som lämnats föranleder inte några invändningar från utskottets sida. ba När det gäller kreditutfästelsen till Algeriet gjordes från anmälaren portallmänt och in Anders Björck gällande redan från början att det skulle föreligga ett Saheriuländer samband mellan denna och de problem som BPA ställts inför bl.a. på grund Samtviss Jedi av den uppkomna tvisten med det algeriska hydraulikministeriet. föstelsem:m. av: Sedan vi sett en rad handlingar och haft utfrågningar har vi kommit fram seende Algeriet till att det inte finns något stöd för påståendet att det skulle föreligga ett otillbörligt samband. Tvärtom framstår det som helt självklart att även då det gäller ett folkrörelseföretag skall man lämna förhandlingsmässigt stöd, såsom sker till andra exportföretag som befinner sig i trångmål. Ambassadör Öbergs medverkan i en förlikningskommission framstår som helt naturlig. Denna medverkan har för övrigt flera paralleller i andra sammanhang då företag har haft relationer till motparter i statshandelsländer. BPA:s tvist är för övrigt ingalunda uppklarad. Företaget har inte fått ut en dinar för sina fordringar. Utskottets granskning har sedan Expressens och Anders Björcks konspirativa idéer visat sig sakna verklighetsunderlag kunnat koncentrera sig på beslutsgången i de komplicerade kreditgivningsfrågorna. De olika turerna i brevväxlingen mellan ambassaden och den algeriska regeringen visar att det fanns brister i kommunikationerna mellan berörda befattningshavare. Det kan man konstatera utan att insinuera att något otillbörligt har skett. I sammanhanget bör beaktas att u-kreditsystemet är nytt och dessutom är mycket komplicerat. Det är många olika befattningshavare och instanser som måste bedöma en rad frågor innan definitiva beslut kan fattas. Utskottets något kritiska slutsats blir att det är motiverat med en översyn av rutinerna inom regeringskansliet och i förhållande till berörda utlandsmyndigheter. Jag är en aning förvånad över reservationens utformning. Varför anmärka på statsministern, som i detta fall har förmedlat kontakter av betydelse för företag som har arbetat på den algeriska marknaden men inte gjort något annat? Det framgår också av uttalanden här att det, trots den gemensamma reservationen, finns olika uppfattningar hos mittenpartierna resp. hos moderaterna. Sven-Erik Nordin sade att det har gjorts en grundlig utredning. Lars Ernestam menade att det inte kan bevisas något samband. Då återstår Anders Björcks insinuation att det finns en hund begraven. 83 Samtidigt som jag yrkar avslag på reservationen ber jag att Anders Björck gräver upp denna hund. Man skall inte komma med insinuationer efter det att konstitutionsutskottet har gjort en utförlig granskning.

Herr talman! Man får vara tacksam för att den begravna hunden, tack vare Expressens avslöjanden, faktiskt är ganska uppgrävd. Om inte Olle Svensson har förstått vad som har hänt, finns det kanske anledning att påminna honom och andra som hävdar att allt varit helt normalt om några saker: Tat.ex. hur BITS, det organ som har till uppgift att bereda och fatta beslut i sådana här ärenden, fick reda på kreditutfästelserna. BITS styrelse fick några minuter innan dess sammanträde den 7 december tog sin början besked om att styrelsen kvickt skulle fatta ett beslut, därför att det var bråttom. Ingen normal beredning förekom. Kansliet visste ingenting. Såvitt jag kan förstå visste knappast någon i styrelsen — möjligen med ett enstaka undantag — något om det hela. Däremot kände ambassadören Öberg till det, för han hade skrivit ett brev i ärendet. Likaså visste de algeriska myndigheterna om utfästelserna. Varför, herr talman, detta hemlighetsmakeri, om allt hade gått korrekt till? Menar Olle Svensson att BITS behandlades på ett korrekt sätt? Det kan faktiskt inte vara rimligt att den ansvariga myndigheten några minuter innan det formella beslutet skall fattas får reda på att utfästelser av miljardomfattning har gjorts. Menar Olle Svensson och andra att det är normalt att en person från statsrådsberedningen, en av statsministerns utrikespolitiska medarbetare, när det uppstår en betalningstvist — det händer ju ofta att svenska företag råkar ut för denna typ av problem utomlands — beger sig på en hemlig resa till landet i fråga? Det skrivs ingen reserapport, utan medarbetaren rapporterar muntligen direkt till statsministern. Är detta normalt? Ligger här icke en hund begraven? Kan Olle Svensson ange ett enda exempel på att något annat företag har fått just denna behandling — att statsministern och utrikesministern engagerar sig, att miljardkrediter utställs etc.? Jag skulle i så fall vilja veta namnet på det företaget. Det finns en rad andra konstigheter i detta ärende, men jag skall inte ta upp tid med att redovisa dem. Men är det t.ex. inte rimligt att beslut om miljardbelopp bereds på normalt sätt av utrikesdepartementets handelsavdelning och i regeringskretsen? Är det rimligt att löften kan utfärdas å regeringens vägnar utan några som helst formella beslut? Är det rimligt att den svenska Algerietambassadören i ett brev till de algeriska myndigheterna börjar med att åberopa statsministern och sammanträffanden med honom för att få till stånd en lösning på BPA:s betalningsproblem? Herr talman! Om tiden medgav skulle jag kunna räkna upp omständighet efter omständighet som faktiskt är väldigt underliga. Jag tycker inte att man behöver vara särskilt konspirativt lagd för att finna att här är någonting som inte stämmer och att ärendet inte skulle ha handlagts på detta sätt om inte denna typ av speciella hänsyn hade funnits.
Herr talman! Jag har undvikit att bryta staven över regeringens insatser för att hjälpa BPA. Jag tycker nämligen synd om BPA. Företaget borde faktiskt inte ha satt sitt namn under det olycksaliga kontraktet. Det har också verkliga experter på området uttalat. Låt mig ställa några frågor till Olle Svensson. Har Olle Svensson någon teori om varför ingenting har hänt beträffande en ekonomisk uppgörelse mellan BPA och Algeriet? Varför har det regeringsbeställda beslutet om BITS-pengar inte gett något resultat i form av nya affärer, trots att ett och ett halvt år har gått sedan beslutet fattades? Det var ju en vådlig brådska i november-december 1983, men man kan ställa sig frågan varför det var så bråttom i det nu aktuella sammanhanget, när ingenting tydligen hände under denna långa tid. Herr talman! Jag noterar att Olle Svenssons inlägg i debatten ger vid handen att också han uttalar kritik emot regeringen. Det framgår för övrigt också av majoritetens skrivning i betänkandet. På s. 42 står det nämligen: ”De frågor som ställts om u-kreditgivningen till Algeriet har vidare gällt huruvida regeringen kunde instruera ambassadören i Alger att utfästa viss u-kreditgivning utan att BITS styrelse dessförinnan tagit ställning till frågan. Rent formellt torde regeringen” — jag betonar ordet torde — ”enligt utskottet ha en sådan möjlighet — ——.” Utskottsmajoriteten är alltså inte helt övertygad om detta. Majoriteten säger vidare att det finns ”vissa brister i kommunikationerna mellan berörda befattningshavare” och anser att detta aktualiserar ”en översyn av rutinerna i detta hänseende inom regeringskansliet och i förhållande till berörda utlandsmyndigheter”. I åtskilliga stycken är vi alltså gemensamt kritiska mot regeringens handläggning av frågan. Jag tycker att vi under debatten kanske ändå kunde ta fasta på den samhörigheten mellan majoritet och minoritet i utskottet, även om här finns den vanliga skillnaden att vi i minoriteten är något vassare i vår kritik.
Herr talman! Med tanke på kammarens ansträngda tidsschema skall jag fatta mig mycket kort. Jag är förvånad över att mittenpartierna inte kunde ansluta sig till majoritetens kritik, som handlar om rutinerna i handläggningen av kreditfrågorna. Mittenpartierna förenar sig med Anders Björck, som i stället för att lägga fram några bevis om ett samband mellan BPA:s svårigheter och den kreditgivning som var avsedd att gynna andra exportföretag fortsätter med att ställa en mängd frågor. Det är en dålig avslutning på en lång granskning att fortsätta med att ställa frågor. Anders Björck har inga svar att ge när det gäller det påstådda sambandet, och därför tycker jag att det är litet konstigt att mittenpartierna har lierat sig med Anders Björck i den konspirativa tolkning av granskningen som han gett uttryck för i debatten.
Herr talman! Olle Svensson har tydligen inte läst vår reservation tillräckligt noga. Hade han gjort det, skulle han nog ha tagit sig en funderare över vem som har lierat sig med vem. Han skulle då ha funnit att det i lika stor — eller kanske ännu större — utsträckning är Anders Björck som lierat sig med oss, om hänsyn också tas till vad Anders Björck uttalat i tidigare debatter här i kammaren. Jag skall ytterligare beröra en sak som kanske inte framgår alldeles tydligt av reservationen men som jag har påtalat här i debatten mera rakt ut. Det gäller den form av dubbelkommando som förekommer när det gäller utrikespolitiska angelägenheter, när statsrådsberedningen går in på det område som jag tycker att utrikesdepartementet borde ha förtroende att sköta själv. Sedan noterar jag bara att Olle Svensson inte hade någon teori om varför ingenting händer vare sig med BPA eller med Algerietaffären, trots att det gått ett och ett halvt år.
Herr talman! Med anledning av vad Olle Svensson sade vill jag också anföra att vi inom folkpartiet står bakom den reservation som fogats till betänkandet i detta avseende. I mitt anförande höll jag mig mycket noga inom ramen för den reservationen. Vi har ansett att vi bör göra en skarpare markering än vad majoriteten gör.
Herr talman! Jag har efter förmåga försökt svara på Olle Svenssons frågor. Jag måste konstatera — och det får kanske bli slutpunkten i denna debatt — att när Olle Svensson hävdar att detta varit en helt normal handläggning ställer jag ett antal frågor och ber honom ge besked om hur BITS tvingats handlägga ärendet, om statsrådsberedningens inblandning och om det är något annat svenskt företag som har vederfarits en motsvarande uppmärksamhet. Då får jag inget svar. Men, herr talman, det är kanske ingen dålig slutpunkt på den här debatten, för det bestyrker om något intrycket att den här hunden är begraven och att ingen inom majoriteten vågar gräva upp den.
Herr talman!

Sedan de under avsnitten Åtgärder för att stödja svensk export allmänt och insatser i u-länder samt Viss kreditutfästelse m.m. avseende Algeriet anmälda talarna nu haft ordet övergår kammaren till att debattera avsnitt 13 c: Vissa krediter till Nicaragua.
Herr talman! Punkt 13 c i dechargebetänkandet angående vissa krediter till Nicaragua gäller en av regeringens många affärer. Även om man kanske inte kan rubricera denna affär som svindlande, innehåller den ändå många underliga turer. I korthet handlar det om den kredit som beviljades Nicaragua någon månad efter statsminister Olof Palmes besök hos sandinistregimen. Huruvida löften om denna kredit lämnades under besöket har inte framkommit under granskningen. Flera företrädare för regeringen har bestämt hävdat att några kreditlöften inte gavs vid statsministerns besök. Mot detta står uppgifter i den nicaraguanska pressen under Palmes besök att Sverige var berett att utöka biståndet dit. Om det är riktigt att inga nya kreditlöften givits under besöket — och ingenting i granskningen motsäger detta — finns det ändå anledning att påpeka att samtal om biståndsfrågor inte får föras så att missförstånd kan uppstå och diskussionsinlägg tolkas som bindande löften om nya krediter. Biståndspolitiken är en angelägenhet för riksdagen när det gäller anslag och för SIDA när det gäller de enskilda projekten. Och det är just här man kan ha de största invändningarna mot Nicaraguaaffären. Efter Palmes besök kommer från sandinistregimen en kreditförfrågan som gäller finansiering av gruvutrustning. Den är ställd till statsministern. Exportkreditnämnden bedömer saken så att en kredit inte kan ges på kommersiella grunder utan en garanti. Efter medgivande från den nicaraguanska sidan tas denna garanti på 40 milj.kr. från framtida biståndsmedel, och regeringen beviljar exportkrediten. : Regeringen har här använt en ovanlig form för garanti. Det har också statssekreterare Gösta Edgren medgivit. Och utrikesministern har i ett frågesvar sagt att det tillämpade förfarandet är administrativt mycket invecklat och att det är att betrakta som en undantagsåtgärd. Beredning i biståndsorgan, utrikesutskott och riksdag sätts åt sidan. Att garantin inte skulle behöva utnyttjas förefaller vara ett önsketänkande. Exportkreditnämndens bedömning var ju att kreditvärdighet inte förelåg. Drygt hälften av biståndet förvandlas raskt till en garanti för en i och för sig önskad kredit. Men det sker utan hörande av vare sig riksdag eller biståndsorgan. Det finns ingen anledning att principiellt invända mot att bistånd ges i bunden form vid leveranser av svenska varor som efterfrågas av mottagarlandet. Biståndsramen är också så vid att när beslutet togs fanns, och det finns också nu, medel som kunde ha använts för upphandling av den utrustning som Nicaragua så gärna ville ha. Det vi reservanter invänt mot är formen för kreditgivningen och hela handläggningen av ärendet. I den promemoria som upprättats i statsrådsbe redningen med anledning av konstitutionsutskottets granskning av affären nämns över huvud taget inte SIDA. Regeringen har gjort biståndsfrågan till en egen angelägenhet och förbigått både biståndsorgan och riksdag. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 8.

Herr talman! I reservation 8 riktas kritik mot formen för viss kreditgivning till Nicaragua. Den granskning av ärendet som skett har med all önskvärd tydlighet visat att den kritik som riktas mot statsministern och regeringen på denna punkt fullständigt saknar grund. Moderaterna har också blivit helt isolerade i denna fråga och står ensamma för reservationen. Reservationen är, som jag ser det, ett skolexempel på vad som kan inträffa när man som moderaterna i utskottet här har gjort bygger argumentationen i en granskningsfråga på tidningsuppgifter och inte har kurage att dra tillbaka ärendet då det visar sig att underlaget inte håller. I så fall får man stå där, som moderaterna nu gör, ensamma, helt isolerade och tillintetgjorda. Det har under granskningsarbetets gång hävdats, även här i riksdagen, att löften om en kortfristig exportkredit till Nicaragua skulle ha givits i samband med statsministerns besök där i februari 1984. Av materialet i granskningsbetänkandet framgår faktiskt att någon kortfristig exportkredit över huvud taget inte berördes när statsministern gjorde sitt besök i Nicaragua, och än mindre utlovades. Trots att utskottets granskning klart utvisat att några löften om krediter inte givits under besöket, så fortsätter moderaterna ändå sin kritik. I sin reservation insunerar moderaterna att uttalanden gjorts som vållat problem och missförstånd, som Ove Eriksson här sade. När man tillåter sig sådant, så har man faktiskt inte några större anspråk på att utskottets granskning av regeringen skall vara någorlunda seriös. Den 17 maj 1984 fattade regeringen beslut om att lämna garanti för en exportkredit om högst 40 milj.kr. för export till Nicaragua av svenska varor och tjänster. Det finns, herr talman, inte några som helst konstitutionella hinder för regeringen att fatta ett sådant beslut. Det är ju detta som det är viktigast att slå fast i debatten, eller menar Ove Eriksson att beslutet om exportkredit till Nicaragua är ett från konstitutionell synpunkt stridigt beslut. Det skulle vara bra att få besked på den punkten.

Det finns, herr talman, ingenting särskilt anmärkningsvärt i detta, och det föreligger inte heller något konstitutionellt hinder för ett sådant ställningstagande. Därför yrkar jag bifall till utskottets förslag och avslag på reservation 9.
Herr talman! Det är riktigt att vi moderater har blivit ensamma om reservationen, men detta säger i och för sig ingenting om styrkan och riktigheten. När det gäller det eventuella kreditlöftet kan man naturligtvis konstatera att uppgift står mot uppgift. Jag sade i mitt första anförande att granskningen inte har gett något belägg för att något löfte har givits under Palmes besök i Nicaragua, och jag står gärna fast vid detta uttalande. Men vad som tydligen har skett — eftersom det ändå fanns tidningsuppgifter om motsatsen under Palmes besök i Nicaragua — är att någonting har sagts som kan tolkas så, att en kredit skulle ges. Det kan vara så, att de nicaraguanska myndigheterna och pressmännen gärna har velat göra denna tolkning. Vi diskuterar ju inte bara den konstitutionella sidan utan också administrativ praxis. Regeringsföreträdare har alltså medgivit att det här är fråga om en krokig väg. Utrikesministern har sagt och jag citerar på nytt: ”Det är ett administrativt mycket invecklat förfarande.” Man kan fråga sig varför detta mycket invecklade förfarande valdes. Det fanns ju andra möjligheter. Varför inte använda de reguljära kanalerna och hänvisa till det bistånd som ändå fanns i en ram, beviljad av riksdagen? Varför inte utnyttja vad som redan hade bifallits? Nu sade Kurt Ove Johansson att man på Nicaraguas förslag tog det här biståndet i anspråk för garantin. Men detta är inte sanning. Det var faktiskt på svensk sida som man såg möjligheten att använda Nicaraguas biståndsmedel för garantin. Förslaget kom inte från Nicaragua.
Herr talman! Vi har tidigare under debattens gång kunnat konstatera att det finns många slags fobier. Under granskningsarbetets gång — och det gäller inte bara detta ärende — har jag kommit fram till att moderaterna i konstitutionsutskottet måste lida litet grand av sambandsfobi. Det behövs kanske bara en illa underbyggd tidningsartikel för att denna sambandsfobi skall få näring. Genast skenar fantasin iväg hos de moderata ledamöterna i konstitutionsutskottet. De tycker sig se ett samband mellan statsministerns besök i Nicaragua i februari och ett beslut om exportkredit till samma land. Att sedan utskottets insamlade underlagsmaterial klart visar att ett sådant samband inte finns hjälper tydligen inte i det tillstånd som moderaterna befinner sig i. Nog måste väl Ove Eriksson erkänna att det är litet egendomligt att moderaterna just i detta sammanhang står ensamma med sin reservation. De hade inte ens tillräckligt starka argument för att få med bröderna i de två andra borgerliga partierna. Jag tycker i och för sig att detta borde ha väckt någon liten eftertanke. Men på en punkt skall jag ge Ove Eriksson rätt. Det är när han säger att den form som valdes var en krånglig form. Det har understrukits av utrikesministern och det betonades även när vi hade våra utfrågningar med t.ex. Gösta Edgren inför utskottet den 14 mars. Där framhöll han att det arrangemang som gällde Nicaragua knappast skulle kunna få prejudicerande karaktär eftersom det visade sig i praktiken vara ganska svåradministrerat. Men det faktum att den här vägen är svåradministrerad kan inte bilda underlag för konstitutionell kritik riktad mot den sittande regeringen. Alldeles uppenbart har regeringen rätt att fatta de beslut man i det här fallet fattade. Ove Eriksson får inte glömma bort att det är en konstitutionell debatt som vi för här i kammaren i dag. Att han sedan vill blanda bort korten och komma med annat visar egentligen bara svagheten i den argumentering som Ove Eriksson presterar och likaså det bräckliga underlag som finns för den moderata reservationen.
Herr talman! Vi lider nog inte av fler fobier än Kurt Ove Johansson och hans socialdemokratiska kolleger i riksdagen. Utan att ha varit med under de år socialdemokraterna var i oppositionsställning är jag övertygad om att många av de ärenden som anmäldes till konstitutionsutskottet för granskning då grundade sig just på tidningsuppgifter. Det är precis vad som har hänt här. Att vi sedan inte på något sätt har kunnat finna att regeringen har gett ett löfte i Nicaragua har granskningen visat. Jag tycker också att det är viktigt, som vi har sagt i vår reservation, att inte samtal med representanter för biståndsländer förs i sådana termer att det kan uppstå missförstånd, så att de tror att de har fått löfte om nya ökade biståndsramar. Den saken hoppas jag att Kurt Ove Johansson håller med om. Sedan vill jag återigen hävda att vi naturligtvis granskar konstitutionen, men vi granskar också regeringens administrativa praxis. Det är den vi har anmärkt på i detta sammanhang.
Herr talman! Jag tror ändå att Ove Eriksson lider av långt framskriden sambandsfobi. Det har faktiskt inte gjorts några uttalanden som på något sätt har förvirrat situationen. Jag utgår ifrån att Ove Eriksson ingående har tagit del av det material som föreligger på det här området. Då bör han ha funnit att regeringen fattade beslut den 17 maj 1984 om att lämna en garanti för exportkredit om högst 40 milj.kr. för export till Nicaragua av svenska varor och tjänster. Sedan har det förekommit — det framgår klart och tydligt av det material som utskottet har samlat in — en lång rad diskussioner innan ett avtal slöts, vilket skedde någon gång framemot hösten. Men det som är viktigast att konstatera i det här sammanhanget är att regeringen inte har fattat något beslut som står i strid med de konstitutionella befogenheterna. Jag bestrider också den insinuation som Ove Eriksson försöker föra fram, att någon skulle ha fällt uttalanden om denna exportkredit som skulle kunna missförstås och tas för förhandslöften. Några sådana förhandslöften har inte givits. Om man tittar igenom materialet från det som skett, inte minst protokollet från den frågedebatt som ägde rum här i riksdagen med utrikesministern, kan man klart dementera alla insinuationer åt det hållet.
Sedan de under avsnittet Krigsmaterielexportfrågor anmälda talarna nu haft ordet övergår kammaren till att debattera avsnittet Verkschefsfrågor.
Sedan de under avsnittet Terroristbestämmelserna anmälda talarna nu haft ordet övergår kammaren till att debattera avsnittet Flyktingar via DDR.
Sedan de under avsnittet Vissa krediter till Nicaragua anmälda talarna nu haft ordet övergår kammaren till att debattera avsnitt 13e: Fråga om oljeupphandling i Iran.
Herr talman! Av föreliggande handlingar i det ärende som vi nu behandlar, frågan om oljeupphandling i Iran, framgår att riksdagen våren 1982 beslöt att 4,1 miljoner m? olja skulle inköpas enligt en särskilt upprättad plan under en femårsperiod. Bl. a. gällde detta inköp av 900 000 m? budgetåret 1983/84. Med anledning härav begärde överstyrelsen för ekonomiskt försvar, ÖEF, 1125 milj.kr. för inköp av denna kvantitet. I budgetpropositionen 1983 föreslog emellertid regeringen med hänsyn till den sjunkande oljekonsumtionen och det statsfinansiella läget att endast 600 000 m? skulle köpas. Riksdagen beslutade i enlighet härmed. ÖEF erhöll medel för inköp av den angivna kvantiteten olja och fick senare besked om att regeringen önskade att inköpet skulle fördelas så att en större del skulle köpas från Iran och resten från Nigeria eller Algeriet. Köpet från just Iran sammanhängde med syftet att utveckla handeln mellan de båda länderna. Verkligheten visade emellertid redan under hösten 1983 att en ytterligare reducering av oljeinköpet borde äga rum. Inom ÖEF stod det klart att det borde ifrågasättas om köpet över huvud taget skulle komma till stånd. Något beställningsuppdrag till Svenska Petroleum gavs därför inte. I november 1983 begärde ÖEF besked av regeringen om ärendets fortsatta handläggning. Regeringen lämnade emellertid ÖEF:s skrivelse utan avseende, vilket ÖEF tolkade så att köpet skulle fullföljas. En viss kvantitet olja inköptes också från Algeriet och lagrades delvis i Brofjorden. I proposition 1983/84:110 föreslog regeringen att den statliga oljeregleringen skulle omfatta 2,7 miljoner m? olja, vilket innebar en minskning av det befintliga lagret med 0,6 miljoner m?. Detta blev riksdagens beslut. För ÖEF var det naturligt att anmäla att inköpet av oljan från Iran inte skulle fullföljas. Trots sitt eget beslut om utförsäljning av redan lagrad olja föreskrev regeringen att köpet med Iran skulle fullföljas, varvid skulle eftersträvas att upphandlingen genomfördes till konkurrenskraftiga priser. Något som helst behov av denna olja förelåg således inte. Därest köpet förverkligades skulle utförsäljningen av olja omfatta 1,2 miljoner m?. Av utfrågningen av generaldirektör Gunnar Nordbeck i ÖEF inför konstitutionsutskottet framgår med all tydlighet att listpriset på olja i Iran låg avsevärt högre än priset på spotmarknaden. Inköpet skulle därför åsamka Sverige en förlust på minst 10, kanske 20, milj.kr. Det ligger alltså en omöjlighet i att förena detta oljeinköp med kravet att det skall ske på affärsmässiga grunder. Herr talman! Regeringen fick således på ett relativt tidigt stadium budgetåret 1983/84 besked om att något behov av en oljeupphandling på 600 000 m? olja inte förelåg. Regeringen föreslog själv att från det redan befintliga lagret av olja skulle utsäljas 600 000 m?. Regeringen fick därtill klara besked om att köp av olja i Iran för att därefter sälja den vidare skulle åsamka Sverige betydande förluster och att detta var helt oförenligt med kravet på köp på affärsmässiga grunder. Trots dessa klara fakta vidhåller regeringen att köpet skall verkställas. Inte ens det förhållandet att köpet ännu inte kunnat komma till stånd har lärt regeringen någonting. Det är sannerligen inte underligt att det är som det är i Sverige på det ekonomiska området med chockhöjningar av räntan och panikpaket till förfång för framför allt löntagare och pensionärer. Det finns således all anledning för riksdagen att rikta kritik mot regeringens handläggning av detta ärende. Med det anförda yrkar jag bifall till reservation 9.

Herr talman! Det kan inte vara särskilt muntert att leda överstyrelsen för ekonomiskt försvar och samtidigt försöka hänga med i regeringen Palmes handelspolitiska turer. Som Nyhage nyss påpekade ville ÖEF få ett besked i frågan: Skall vi verkligen köpa mer olja, och det från Iran, när vi nu måste sälja olja? Inget svar. Regeringen förde nämligen andra handelsförhandlingar med Iran, och tanken var väl att oljan skulle smörja de affärerna. Vi fortsätter fram till för ett år sedan, början av mars 1984. Då sade regeringen att man skulle sälja ut 1,2 miljoner m? olja. Bara några veckor senare, den 29 mars, bestämde regeringen att oljeköpet i Iran ändå skulle fullföljas, av handelspolitiska skäl eller, för att citera det precis som det står, ”med hänsyn till de handelspolitiska bindningar som föreligger i ärendet”. Affärer av den typen är ju rena rama Ebberöds bank! Kanske är det så att det dessutom finns en koppling mellan Iranoljan, Palmes fredsförhandlingar mellan Irak och Iran och Algerietaffären, som vi diskuterade för en stund sedan. Vissa personsamband finns där — det medgav Palme själv när vi hade det här uppe vid utfrågningen i konstitutionsutskottet. Det här är, herr talman, ett nytt exempel på vilket trassel som uppstår när en regering försöker sitta på en massa stolar samtidigt, rycka i en massa trådar och på en och samma gång bedriva politik, handelspolitik och affärer. Det går tydligen inte ihop. Vad vi kan notera är att regeringens beslut att köpa mer olja inte stämmer med riksdagsbeslutet. Beslutet som sådant var dessutom ekonomiskt galet. Sedan har de här affärerna lyckligtvis inte satts i verket, men det är snarare tur än skicklighet. Detta gör, herr talman, att man inte kan underlåta att rikta kritik mot regeringen på den här punkten. Jag yrkar därför bifall till reservation nr 9.

Herr talman! Som tidigare talare sagt uttryckte överstyrelsen för ekonomiskt försvar, mot bakgrund av att beredskapslagren för olja kraftigt skulle minska, tveksamhet om köp av en ny kvantitet på 600 000 m?. Regeringsbeslut den 29 mars 1984 fastlägger att Iranoljan skall inköpas trots lagerminskningen, och det finns starka skäl att anföra kritik mot regeringen för det beslutet. Att statliga organ medverkar vid s.k. motköp är i och för sig ingen ny företeelse. Det som i det här sammanhanget är anmärkningsvärt och som skiljer frågeställningarna här från tidigare ställningstaganden är det nya lagerläget. Beredskapslagren skall minska, och av utfrågningen med generaldirektör Gunnar Nordbeck framgår att försäljningar måste göras av en volym som inkl. den nya kvantiteten uppgår till inte mindre än 1,7 miljoner m?. Eftersom oljan måste säljas vidare innebär det att det finns stora risker för att staten kommer att göra förluster. Ju större kvantitet som skall placeras, ju större är förlustriskerna. Jag vill i det här sammanhanget nämna, även om det inte framgår av granskningsbetänkandet, att regeringen parallellt också förbereder övergång till blyfri bensin. Beredskapslagren har därvid framhållits såsom ett hinder för en snabb övergång, vilket vi från folkpartiet vill ha. I det långa perspektivet behöver beredskapslagren givetvis förnyas och få en annan sammansättning. Det kan vara ytterligare ett skäl för att det nu är olämpligt att genomföra den helt motstridande ordergivning om inköp och försäljning som har gällt i detta ärende. När lagren skall dras ner och förändras, är det orimligt att köpa så stora kvantiteter. Det råder stort överskott på spotmarknaden. Om motköp skall göras, borde regeringen ha nyttjat andra myndigheter eller träffat överenskommelse med företag som kan nyttiggöra sig oljan. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 9.

Herr talman! I reservation nr 9 riktas kritik mot regeringen gällande viss oljeupphandling i Iran. Det kanske mest intressanta med denna fråga är att den oljeaffär med Iran som regeringen kritiseras för ännu inte har kommit till stånd. Skälet härtill är bl.a. att godtagbara kommersiella villkor hittills inte har kunnat uppnås. Att en eventuell upphandling skall ske på kommersiella grunder har bestämts av regeringen. Sven-Erik Nordin sade att han tyckte att Gunnar Nordbecks arbete i ÖEF skulle vara ganska tråkigt under Palmeregeringen. Gunnar Nordbeck var faktiskt i utskottet på utfrågning. Ingenting tydde emellertid på att han tyckte att jobbet var tråkigt. Tvärtom var ju utfrågningen av Gunnar Nordbeck väldigt inspirerande. Det framgår väl av utfrågningen att han tydligen är mycket intresserad av sina arbetsuppgifter. Sedan lyckades Sven-Erik Nordin även med konststycket att försöka sammanbinda oljan i Iran, som det ännu inte har träffats något handelsslut om, med Palmes fredsförhandlingar. Det är kanske det mest fantastiska samband som vi har hört talas om här i dag. Det tyder på att den sambandsfobi som jag pratade om tidigare är en smittsam sjuka bland borgerliga politiker. Nu har tydligen även Sven-Erik Nordin drabbats kraftigt av denna egendomliga fobi, som vi har sett exempel på tidigare under denna dag. Det som gör reservationen ännu mera anmärkningsvärd är att utskottets granskningsmaterial klart utvisar att de handelspolitiska bindningar som skett i denna fråga har gjorts inom ramen för av riksdagen fattade beslut. Våren 1983 beslöt nämligen riksdagen på förslag av regeringen att 600 000 m? Kort tid därefter meddelade regeringen önskemål om att 440 000 m? skulle inköpas från Iran. Skälen till att en del av oljan skulle köpas i Iran var handelspolitiska. Våren 1983 hade diskussioner förts i syfte att utveckla handeln mellan Sverige och Iran. Utfästelser gjordes då för att i någon mån utjämna det svenska handelsöverskottet gentemot Iran. Köpen skulle genomföras som en motköpsaffär. Regeringens uttalade önskemål om att överstyrelsen skulle köpa en viss kvantitet olja från Iran var ingenting konstigt i sig. Upprinnelsen till detta finns att söka, enligt vad statssekreterare Carl-Johan Åberg uppgivit inför utskottet, under åren kring 1980 när den dåvarande borgerliga regeringen styrde över en betydande del av överstyrelsens uppköp av olja till Iran. Att regeringen villkorade en s.k. motköpsaffär är heller inte vare sig egendomligt eller anmärkningsvärt. En tidigare borgerlig regering hade handlagt ett motsvarande ärende på det sättet. Riksdagen beslöt våren 1983 att ÖEF:s oljeupphandling skulle fortsätta. Det var innebörden av riksdagsbeslutet. Regeringen fick riksdagens uppdrag att fullfölja beslutet, ett uppdrag som helt följdriktigt lades på överstyrelsen sommaren 1983. I Iran fick man därefter besked om en svensk upphandling av olja. Det har framgått vid utfrågningen av statssekreterare Carl-Johan Åberg inför utskottet, att detta noterades av iranska utrikesdepartementet som ett åtagande från svensk sida och att det låg ett svenskt regeringsbeslut bakom. Det bör också slås fast att det vid denna tidpunkt inte fanns några tvivel om att ÖEF behövde olja. Som tidigare nämnts, skulle upphandlingen ske som en kompensationsaffär och genomföras på ett sätt som en tidigare regering hade tillämpat vid handläggning av ett motsvarande ärende. I praktiken visade sig detta inte vara alldeles problemfritt. När den nuvarande regeringen synade de tidigare affärerna i sömmarna, visade det sig att de uppköp som tidigare hade skett på uppdrag av en borgerlig regering hade gjorts på ett sätt som var oacceptabelt för den nuvarande regeringen. Motköpen hade skett med hjälp av ett privat företag, som hade debiterat de exportörer som hade fått favörer av dessa uppköp en avgift, men den hade inte hamnat hos staten utan hade stannat hos det privata företaget. Ur konstitutionell synpunkt hade det säkerligen varit mer intressant att granska detta förhållande. Den nuvarande regeringen skall snarare ha beröm än kritik för att den satte stopp för den sortens affärer. Den problematik som jag här har beskrivit medförde att regeringen fick fatta ett nytt beslut. Man fick helt enkelt upphäva kopplingen till det privata motköpsföretaget och förvandla upphandlingen till en s.k. rak oljeaffär. Till följd av den tidsmässiga fördröjning som därmed uppkom, vilken sammanföll med tveksamhet om oljan behövdes, föreskrev regeringen att uppköpet skulle ske på ett sådant sätt att man vid en återförsäljning inte skulle behöva registrera några förluster. De kammarledamöter som i sina inledningsanföranden har fört resonemang om förlust eller inte förlust kan ju lägga på minnet att regeringen har gjort en sådan föreskrift. Och jag vill än en gång betona, herr talman, att det kanske mest intressanta med det här ärendet är att oljeuppköpet som vi nu diskuterar faktiskt inte har ägt rum. Det har ännu inte gått att åstadkomma detta köp på kommersiellt acceptabla villkor. Sammanfattningsvis visar utskottets granskning ingenting annat än att regeringen handlat helt i enlighet med det riksdagsbeslut som togs 1983. Nu riktar reservanterna kritik mot regeringen för detta och tycks mena att regeringen borde ha struntat i riksdagens beslut. Ni måste väl i ärlighetens namn ändå medge, att det är litet bakvänt att rikta en konstitutionell anmärkning mot att regeringen följer riksdagens beslut. Att sedan utvecklingen gick åt ett håll som riksdagen inte fullt ut kunde förutse vid sitt ställningstagande våren 1983 ändrar ingenting därvidlag. Med sin reservation visar reservanterna bara hur lättvindigt man tar den konstitutionella granskningen och delar ut sina anmärkningar mot en regering som följer riksdagens beslut.
Herr talman! Kurt Ove Johansson bör ha klart för sig att regeringen kritiseras för handläggningen av hela frågan. Regeringens beslut är klart motstridiga och inkonsekventa. Kurt Ove Johansson hänvisar till riksdagens beslut och anser sig finna stöd där för regeringens handlande, men verkligheten är ju den att helt andra förutsättningar uppstod under hösten 1983 än de som rådde när riksdagen fattade sitt beslut på våren 1983. Självfallet är det regeringens skyldighet att ta hänsyn till dessa förändrade förutsättningar och redovisa detta inför riksdagen och således inte handla som om ingenting hänt. Nu har regeringen handlat stick i stäv med vad den borde göra, och det är detta vi kritiserar. Klart står alltså alltjämt att vi skall köpa olja som vi inte behöver på förlustmässiga grunder. Inte ens det förhållandet att detta köp inte går att fullfölja på de affärsmässiga grunder som regeringen själv har föreskrivit får regeringen att ändra inställning i frågan.
Herr talman! När man lyssnar till Kurt Ove Johansson grips man av stor beundran för att det är möjligt att ta på sig så rosenskimrande glasögon när man skall försvara att regeringen har handlat galet. Han ser bara nöjda och glada generaldirektörer runt omkring sig. Han förgäter totalt att överstyrelsen för ekonomiskt försvar — som leds av en styrelse i vilken det finns socialdemokrater — var med på att man skulle gå till regeringen och fråga, om det verkligen var nödvändigt att göra en sådan konstig affär. Den läsningen rekommenderar jag Kurt Ove Johansson. Sedan slår han sig för bröstet och säger att affären ju ännu inte är gjord och att den naturligtvis bara skall göras om det är ekonomiskt klokt. Jag vill notera två saker. Affären är inte gjord därför att det inte är möjligt att göra någon ekonomiskt gynnsam affär. Då, Kurt Ove Johansson, kommer nästa fråga in i bilden. Bakgrunden till regeringsbeslutet i mars var ju att det fanns en handelspolitisk koppling, och nu frågar jag: Vad är det för viktiga exportaffärer som vi har gått miste om på grund av att den här oljan inte går att köpa till ett ekonomiskt bra pris? Kan vi få ett svar?
Herr talman! Det finns ingen bra parallell, Kurt Ove Johansson, till tidigare motköp, eftersom ordergivningen i det här fallet går helt kors och tvärs. Kurt Ove Johansson tog upp de frågeställningar som gäller det förhållandet att köpet inte har kommit till stånd. Nu granskar ju konstitutionsutskottet regeringens beslut, och regeringen har beslutat om att köpet skall göras. Är det så — när nu Kurt Ove Johansson går in så starkt på detta att köpet inte kommit till stånd — att regeringen tänker återkalla eller ändra sitt beslut, skulle det vara motiverat att ta upp den aspekten. Men regeringens beslut är fattat. Det är det beslutet vi granskar.
Herr talman! Det är riktigt, herr Ernestam, att regeringens beslut är fattat, efter ett beslut som riksdagen fattade 1983. Det var det som jag försökte hävda så gott jag kunde i mitt anförande: att regeringen inte har gjort något annat än följt vad riksdagen har beslutat om. Det som är så fantastiskt är att Ernestam med sina borgerliga bröder i utskottet riktar konstitutionell anmärkning mot en regering som följer riksdagens beslut. Det är precis detta Ernestam tydligen nu börjar förstå. Sedan tycker jag att om man tar sig tid och sätter sig ner och läser igenom den borgerliga reservationen 9, finner man att den på åtminstone en punkt är helt missvisande. Jag vet inte om det är medvetet eller om det är fråga om felskrivning. Där står att läsa att riksdagen våren 1983 beslutade om att den statliga råoljelagringen skulle minska. Jag säger att detta inte är korrekt. Riksdagen beslutade våren 1983 att med ändring av riksdagsbeslutet från 1982 i stället för 900 000 kubikmeter råolja för budgetåret 1983/84 inköpa 600 000 kubikmeter råolja genom överstyrelsen för ekonomiskt försvar. Detta är, mina herrar, inte detsamma som ett beslut om att minska råoljelagringen, än mindre att vissa kvantiteter, som det står i reservationen, skulle utförsäljas. Förslaget om att minska råoljelagringen genom viss utförsäljning presenterades i proposition 1983/84:110.

Till sist skulle jag vilja säga till Sven-Erik Nordin att problemet är om vi med en bibehållen trovärdighet och utan negativa konsekvenser för svensk export kan ta tillbaka det åtagande som gjorts sommaren 1983. Men konklusionen av den diskussion som vi fört här i dag, och det är detta som är intressant från konstitutionell utgångspunkt, är att regeringen har handlat på grundval av riksdagens beslut. Det visar det underlagsmaterial som tagits fram. Jag hävdar, även om ni hävdar motsatsen, att det är precis vad en regering skall göra — rätta sig efter de beslut som riksdagen fattar.
Herr talman! Det fantastiska, för att använda Kurt Ove Johanssons ord, i den här frågan är att regeringen inte accepterar att helt andra förutsättningar förelåg hösten 1983 än när riksdagen fattade sitt beslut våren 1983. Det tyder sannerligen inte på någon handlingskraft hos en regering som inte inser att den har en skyldighet att rätta sig efter en klar och otvetydig verklighet och ge riksdagen besked härom.
Herr talman! Om jag uppfattar Kurt Ove Johansson rätt talar han om manliga reservanter här. Jag vill bara påpeka att det finns både manliga och kvinnliga reservanter i konstitutionsutskottet. Är det inte så, Kurt Ove Johansson, att en regering måste ta hänyn till reella förhållanden? Vi har väl en regering för att leda landet och vidta de förändringar som därvid är påkallade.
Herr talman! Det finns kanske anledning att göra Hans Nyhage uppmärksam på att det faktiskt är regeringen som i propositioner föreslagit förändrade förhållanden när det gäller oljelagringen. Detta är ju ingenting som herr Nyhage eller hans partikamrater kommit med. Om man skall utgå från vad Hans Nyhage här har sagt, skall väl detta tolkas som ett utomordentligt bevis för att vi nu fått en handlingskraftig regering. Vi diskuterar alltså en oljeupphandling i Iran som inte skett — och så får jag en replik från Lars Ernestam, där han gör mig uppmärksam på att det också finns kvinnliga reservanter! Dessa borgerliga kamrater i riksdagen pratar så ofta om jämlikhet, men det är intressant att konstatera att när det gäller att tala för reservationen mönstrar de bara manliga reservanter. För att knyta an till Karin Ahrland vore det kanske skäl att fundera över om man inte en sådan här gång — eftersom man gör detta till en replik — eftersträva att åstadkomma jämställdhet också i debatterna. Men för att återknyta till ärendet är det intressant att ingen av de borgerliga ledamöterna har bestritt mitt påstående om felaktigheten i reservationen. Jag vet ju att alla tre är läskunniga. Det är bara att slå upp s. 63 i utskottets betänkande och läsa de första meningarna i reservation 9, så skall ni se att ni har skrivit något som inte står i överensstämmelse med verkligheten. Jag konstaterar att detta kanske inte var medvetet utan att det är bristande kunskap som gör att ni har hamnat där ni hamnat. Jag yrkar avslag på reservation 9.
Herr talman! Det anmärkningsvärda är att samma regering som beslutar att sälja ur befintliga lager avser att köpa samma kvantitet, i full vetskap om att detta köp skulle medföra förluster för Sverige.
Herr talman! Jag skall avsluta denna debatt genom att hänvisa till den utfrågning som förekommit med generaldirektören. Han hart.o.m. bekräftat att det var fråga om försäljning av 1,7 miljoner kubikmeter.
Herr talman! Låt mig läsa högt för Lars Ernestam från det material vi har fått. Jag citerar av det svar som generaldirektör Gunnar Nordbeck gav inför utskottet: ”Riksdagen beslutade på våren 1983 att vi skulle köpa 600 000 m? råolja. I regleringsbrevet fick vi pengar för detta, och via Dahlsten fick jag veta hur regeringen önskade att köpet skulle ske. På sommaren 1983 var det ingen, vare sig i industridepartementet eller i överstyrelsen, som bedömde att vi skulle hamna i den situationen att vi i stället skulle sälja.” Detta är ju det intressanta. Jag vidhåller, Nyhage och Ernestam, att vad regeringen gjort är att man fullföljt riksdagens beslut. Det fantastiska är att ni i er reservation hävdar att man nu skall rikta anmärkning emot regeringen därför att den följt riksdagens beslut. Ni måste ju i ärlighetens namn erkänna att detta ur konstitutionell synpunkt är ganska fantastiskt.
Herr talman! Eftersom Kurt Ove Johansson tog upp hearingen med generaldirektör Gunnar Nordbeck skall jag bara referera något av vad han sade: ”Till att börja med måste jag göra en komplettering. Det är riktigt att det mot bakgrund av riksdagsbeslutet på våren 1984 var 1,2 miljon som skulle säljas, men sedan har riksdagen i höstas fattat ytterligare ett beslut om ännu mer utförsäljning. Enligt beslutet i höstas skall vi sälja 1,7 miljon m?. Detta visar hur snabbt vårt behov av olja minskar. Som situationen är i dag skall vi alltså sälja 1,7 miljon m? råolja. Jag skulle vilja uttrycka det så, att blir vi tvingade att ta in Iranolja och pumpa in den i Brofjorden, får vi kostnader för det. Då blir det naturligtvis problem att sälja ut den oljan tillsammans med de 1,7 miljonerna. Dessutom får vi kostnader för utpumpningen.” I och med detta är debatten avslutad för min del.
Sedan de under avsnittet Fråga om oljeupphandling i Iran anmälda talarna nu haft ordet övergår kammaren till att debattera avsnitt 13 f: Viss uppdragsutbildning för Iran.
Sedan de under avsnittet Utseende av verkställande direktör i halvstatligt företag anmälda talarna nu haft ordet övergår kammaren till att debattera avsnittet Jordförvärvslagstiftningens tillämpning i vissa fall.
Sedan de under avsnittet Verkschefsfrågor anmälda talarna nu haft ordet övergår kammaren till att debattera avsnittet Utseende av verkställande direktör i halvstatligt företag.
Sedan de under avsnittet Beredningen av proposition om ändring i den s.k. injektionslagen anmälda talarna nu haft ordet övergår kammaren till att debattera avsnittet Försättande i disponibilitet av tjänsteman inom försvars

Herr talman! Genom ett olyckligt och ur saklig synpunkt synnerligen illa underbyggt beslut har socialdemokraterna och moderaterna här i riksdagen bestämt att tandläkarhögskolan i Malmö skall läggas ned. Därmed berövas hela den södra utbildningsregionen all grundläggande utbildning på detta viktiga område. Från högskolans och universitetets sida har man gjort betydande ansträngningar för att åtminstone kunna rädda en del av den avancerade specialistutbildning och forskning som förekommer vid högskolan. Dessa ansträngningar är naturligtvis i hög grad lovvärda. Om de lyckas innebär det att åtminstone något blir kvar och att uppbyggda resurser och en del av den eminenta kompetens som finns på området kan utnyttjas. Ett uppslag som vuxit fram efter kontakter mellan företrädare för regeringen och den iranska staten har dock med all rätt stött på stark opposition från berörda inom högskola och universitet. Det gäller planerna på att utbilda bl.a. tandläkare — även läkare har varit på tal — åt den iranska staten. Det finns all anledning att ta denna opposition på djupt allvar. Regimen i Iran är en förtryckarregim, som utövar terror mot den egna befolkningen. Ett led i denna terror har varit att förfölja alla oliktänkande. Detta har inte minst drabbat intellektuella av alla kategorier. Bl.a. har tusentals läkare och tandläkare avrättats eller tvingats gå i landsflykt. Den tilltänkta utbildningen av tandläkare skulle således innebära att vi ställer upp för att ersätta de avrättade eller förjagade regimkritikerna med utbildade anhängare av den sittande regimen. Detta kan inte accepteras. Företrädare för centern och folkpartiet har här i riksdagen i olika sammanhang tagit upp dessa frågor och krävt att planerna på utbildning av iranska tandläkare skall avbrytas. Regeringen har dock inte velat göra något som helst uttalande i denna riktning. Man skyller på att det ännu inte varit en regeringsfråga i formell mening. Utrikeshandelsminister Hellström har i kammaren t.o.m. sagt att han ser på denna fråga enbart ur rent kommersiell synpunkt. Detta är verkligen oroande. Utskottet har nu granskat vad som hittills har förekommit i frågan. I utskottets skrivning förekommer inga uttalanden av den bryska natur som utrikeshandelsministern gjort. Utskottet noterar i stället att det i olika sammanhang påtalats att det med hänsyn till rådande förhållanden i Iran kan ifrågasättas om den svenska staten bör medverka till utbildningsinsatserna i fråga. Utskottet förutsätter att regeringen med uppmärksamhet följer frågan. Denna försiktiga men dock kritiska attityd även från majoritetens sida har gjort att vi som är mycket starkt kritiska har avstått från att reservera OSS. I ett särskilt yttrande som är gemensamt för centern, folkpartiet och vänsterpartiet kommunisterna deklarerar vi dock helt klart att utbildningen inte bör komma till stånd. Det är vår bestämda uppfattning att planerna på utbildningen av iranska tandläkare skall avbrytas. Detta skulle utöver vad jag tidigare sagt också vara en viktig markering av Sveriges ogillande av det sätt på vilket den iranska regimen behandlar sina egna medborgare. Skulle det visa sig att planeringen fullföljs kommer vi självfallet att ta upp frågan på nytt här i riksdagen.

Herr talman! Vpk, liksom mittenpartierna, motsatte sig beslutet om nedläggning av tandläkarhögskolan i Malmö. Vi har därför inget ansvar för den pressade situation som där har uppstått. Vad gäller den fråga som behandlas under detta avsnitt måste enligt vår mening utgångspunkten vara att människor som har att arbeta i hälsovårdsyrken måste vara beredda att godta de humanistiska principer som är internationellt vedertagna för människor som arbetar inom sådan verksamhet. Ett av de karaktärsdrag som kännetecknar den iranska regimen är att den av sina läkare och tandläkare kräver en typ av lojalitet med staten som är oförenlig med dessa humanistiska principer för hälsovårdsarbetet. Människor som hävdar dessa principer fängslas, avrättas eller drivs ut över landets gränser. Med utgångspunkt i dessa förhållanden är vi av den bestämda uppfattningen att utbildning av iranska studerande på den iranska statens vägnar eller enligt avtal med den iranska staten inte bör komma till stånd här i Sverige. Jag kan i övrigt instämma i det som i detta ärende har yttrats av Bertil Fiskesjö.

Herr talman! De båda tidigare talarna under denna rubrik har uttalat sitt missnöje över att tandläkarhögskolan i Malmö skall läggas ned eller utbildningen där reduceras. Jag skall inte delta i den diskussionen. Det är ett avslutat kapitel. Vad vi i dag har att resonera om är den uppdragsutbildning för Iran som har varit aktuell inom vårdområdet. Vi för här en debatt trots att vi är överens i utskottet och trots att det inte har fattats något regeringsbeslut i denna fråga. Bakgrunden är följande: 1983 kom det från Iran en förfrågan om teknisk utbildning i Sverige. Denna förfrågan ledde dock inte till någonting. För drygt ett år sedan, under våren 1984, gjorde Iran förfrågningar om utbildningar inom vårdområdet. SwedeHealth AB, som ägs av Landstingsförbundet, undersökte möjligheten att anordna sådan utbildning. Efter en tid gjorde också det halvstatliga företaget Swedec International AB en liknande undersökning. Det blev så småningom det senare företaget som fick fortsätta detta utredningsarbete. Det fanns då förutsättningar för att avge en offert på området. Från Irans sida meddelades emellertid att man inte var beredd att fortsätta dessa diskussioner förrän 1985. Under tiden har Iran skaffat sig erbjudanden från de båda tyska staterna, Österrike och Belgien. Så ligger det till i denna fråga. Man har alltså ännu inte kommit fram till ett avgörande. Och framför allt föreligger det inte — det vill jag upprepa — något regeringsbeslut. Följaktligen finns det heller inget att granska, vilket utskottet var överens om. Därför tycker jag inte att denna debatt är särskilt nödvändig.
Herr talman! Jag vill i någon mån bestrida det sista påståendet. Planerna var ändå så pass långt framskridna och reaktionerna mot dessa diskutabla planer så pass starka att jag tror det är nyttigt ifall man i olika sammanhang, inte minst här i riksdagen, betonar att detta från politiska och humanistiska utgångspunkter icke är acceptabelt.
Herr talman! Det har ansetts att Sverige skall ägna sig åt att bedriva viss tjänsteexport, och utbildning är naturligtvis en form av tjänsteexport. Om vi då har en möjlighet och, som i det här fallet, t.o.m. en ganska stor kapacitet för att erbjuda en utbildning, kan det ifrågasättas om vi inte skall ta chansen när ett tillfälle ges. Jag kan dela Jörn Svenssons synpunkter när han säger att vi skall handla efter humanistiska principer på det här området, men ibland kan det vara svårt att iaktta både affärsmässiga principer och humanistiska principer och att göra det på ett godtagbart sätt. Nu har vi ju inte ställts inför det problemet ännu, eftersom man inte har kommit fram till något avslut. Och framför allt: Det föreligger inte något regeringsbeslut, och därför har vi egentligen ingenting att ta fasta på i det här ärendet.
Herr talman! Jag vill till det som har sagts bara göra ett kort tillägg. Visst har det förekommit kontakter mellan regeringen och den iranska staten! Inte mindre än tre statssekreterare har varit inblandade i förberedande resonemang. Frågan har alltså behandlats, om inte direkt på statsrådsnivå, så på kanslihusnivå. Jag tror det är väldigt viktigt att det avges opinionsyttringar från riksdagen, så att de som nu har att handlägga frågorna verkligen inser att det kommer att resas ett mycket kraftigt motstånd, inte bara från dem som är närmast berörda — vi vet ju genom inlägg i pressen och genom brev som vi har fått från dem som skall ha hand om undervisningen att de inte vill ha med verksamheten att göra — utan också från ledamöter av riksdagen.
Herr talman! Jag skall inte alls förneka att det har förekommit kontakter på statssekreterarnivå mellan departementen. Men detta har i och för sig inte lett till några formella beslut. Man måste ställa frågan: Skall vi först inrätta ett företag för tjänsteexport och sedan hindra detta företag från att arbeta? Jag ser inte riktigt logiken i detta. Jag erinrar mig att Bertil Fiskesjö i ett tidigare inlägg i debatten sade att det är viktigt att vi ser till att debatten får rimliga proportioner. Det borde kunna gälla också för den här frågan. Jag tycker inte att det är att iaktta rimliga proportioner om man diskuterar det här ärendet alltför ingående, eftersom det inte — jag upprepar det — har varit föremål för något regeringsbeslut.
Sedan de under avsnittet Viss uppdragsutbildning för Iran anmälda talarna nu haft ordet övergår kammaren till att debattera avsnitt 15: Beslut om laddning av kärnkraftsreaktorer.

Herr talman! Beslutet att ladda de två sista reaktorerna i det svenska kärnkraftsprogrammet har lika litet som besluten om tidigare laddningar från den sjunde reaktorn och framåt tillräckligt stöd i de lagar som stiftats för detta ändamål. Det var lika felaktigt att ladda dessa två reaktorer med stöd av den nya kärnsäkerhetslagen som det var att ladda reaktorerna 7—-10 med stöd av den dåvarande villkorslagen. I ingetdera fallet har framställningarna från kärnkraftsindustrins sida uppfyllt villkoren vare sig i den nuvarande kärnsäkerhetslagen eller i den gamla villkorslagen. Om vi lämnar den föregående laddningskarusellen därhän och ägnar oss åt de två laddningar som detta avsnitt av konstitutionsutskottets betänkande behandlar, kan vi konstatera att kärnsäkerhetslagen formulerar två krav för att laddning av reaktorer skall kunna tillåtas. Det skall visas att det finns en metod för tillfredsställande hantering och slutlig förvaring av det använda bränslet och det radioaktiva avfallet. Det andra kravet är att det finns ett program för forskning och utveckling som visar att det radioaktiva avfallet kan slutförvaras på ett säkert sätt. Det står icke i mänsklig förmåga att göra några sådana utfästelser — det är ingen som ännu vet om en säker slutförvaring är möjlig. Därför bygger hela detta beslut på lösan sand. Jag tillhörde själv den utredning som förberedde denna lag. I lagen har man försökt mjuka upp formuleringarna, och det har blivit en glidande lagtext. Men icke desto mindre står det att man skall visa att det finns en säker metod. Och det kan man inte visa. Vill man följa lagen, kan man inte ladda några nya reaktorer. Därför är det naturligtvis ett lagbrott att ladda reaktorerna — inte ens som denna lag är skriven är detta godtagbart. Dessutom tillkommer i detta fall — vilket var en av anledningarna till denna anmälan till konstitutionsutskottet — att tunga remissinstanser utdömt KBS-3-metoden, som denna ansökan avsåg. Det har enligt vår uppfattning regeringen inte tagit tillräcklig hänsyn till. Det hade naturligtvis också varit möjligt att uppskjuta dessa laddningar och inte bryta mot stiftade lagar, om man hade haft den politiska viljan, som det brukar talas så mycket om. Vi anser alltså att regeringsbeslutet om laddning inte uppfyller lagens villkor. Expertis och remissinstanser anser inte heller att KBS-3-metoden är Nr 148 tillräckligt genomarbetad. Onsdagen den Det är beklagligt att det i utskottet inte gått att få gehör för dessa 22 maj 1985 synpunkter. Framtiden får ge besked om huruvida denna metod är så säker som man påstår, och forskning och utvecklingsverksamhet får visa om man fattat ett riktigt beslut. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till vår reservation vid detta avsnitt.

Herr talman! Under avsnitt 15 behandlas regeringens beslut att ge förer laddningstillstånd för atomkraftaggregaten Forsmark 3 och Oskarshamn 3. Vpk, som anmält denna fråga, har redovisat vilka punkter i regeringsbeslutet som kritiseras och på vilka grunder det sker. Från centerns sida har vi till betänkandet fogat ett särskilt yttrande som klargör vår inställning. Tillstånden att ladda de två aggregaten har meddelats med stöd av lagen om kärnteknisk verksamhet. Begränsningen av möjligheterna att ladda atomkraftaggregat är avhängig av denna lagstiftning, och när nu riksdagen har godtagit lagen har regeringen att inom dessa ramar fatta beslut.

Därmed har regeringen utnyttjat sin rätt att värdera materialet inkl. remissvaren. Det ger också besked om den grundläggande inställningen till atomkraften. Från centerns sida har vi inte funnit anledning att kritisera beslutet ur de aspekter som konstitutionsutskottet har att anlägga vid sin granskning. Däremot anser vi fortfarande att de sista atomkraftreaktorerna inte borde ha kommit till utförande. För vårt land hade betydande vinster uppkommit om dessa resurser utnyttjats för andra energiändamål: sparande, rådgivning och utnyttjande av inhemska förnybara energikällor. Herr talman! Centern har med det särskilda yttrandet markerat att vår uppfattning om energipolitiken inte förändrats med anledning av granskningen av dessa frågor.

Sedan de under avsnittet Beslut om laddning av kärnkraftsreaktorer anmälda talarna nu haft ordet övergår kammaren till att debattera avsnitt 16: Viss personalkontrollfråga.